Fru talman! Utskottsbetänkandet rörande arbetsskadeförsäkringen behandlar ett flertal motioner, som främst berör de oacceptabelt långa handläggningstiderna i arbetsskadeärenden. Jag har sagt det förut och jag upprepar det: arbetsskadeförsäkringen i nuvarande utformning är en absurditet inom socialförsäkringen. Den är alltför svårhanterlig och orsakar alldeles för mycket arbete och administrativt krångel i förhållande till vad försäkringen ger. Skall något radikalt göras för att få bukt med ärendebalanserna blir försäkringen alldeles för kostsam i förhållande till vad den ger. Ty observera: arbetsskadeförsäkringen ger den enskilde endast 10 92 utöver den vanliga sjukpenningförsäkringen. Tala om ”mycket väsen för litet ull”, som bonden sade när han klippte grisen. Som framgår av utskottsbetänkandet har antalet arbetsskadeärenden ökat mycket kraftigt vid försäkringskassorna. Antalet inkomna ärenden var 42 100 år 1980 och 64 600 år 1985. Trots att försäkringskassorna betat av ärendena i allt snabbare takt genom omprioriteringar, rationaliseringar och en viss ökning av resurserna ökar ärendebalanserna, dvs. antalet oavgjorda ärenden. I slutet av 1980 var antalet oavgjorda ärenden 20 300 och under tredje kvartalet i år 47 000. Det dröjer för närvarande upp till ett år innan ett nyanmält ärende över huvud taget kommer upp till bedömning, och besvärsärendena tar ca fem år, om de går ända upp till försäkringsdomstolen. Det säger sig självt, att det är något kardinalfel med en försäkring som fungerar så dåligt! Regeringen har säkert detta helt klart för sig, och den tillsatte en utredning, som presenterade ett förslag under fjolåret. Felet var att utredningen hade alldeles för snäva direktiv. Förändringarna fick inte medföra vare sig kostnadsökningar eller ändringar av försäkringsskyddet. Därigenom undantogs möjligheten till en förlängd samordningstid och en minskning av arbetsskadeersättningen till sjukpenningnivån. Trots direktiven diskuterade utredningen ändock en förlängd samordningstid och kom fram till att en samordningstid av 180 dagar jämfört med nuvarande 90 dagar effektivt skulle begränsa ärendetillströmningen. Utredningen presenterade ytterligare ett förslag om att 18 milj.kr. årligen skulle tillföras kassorna för att minska ärendebalanserna. Det finns dock knappast någon inom kassorna som tror att ett sådant årligt tillskott skulle minska balanserna väsentligt, än mindre de föreslagna administrativa åtgärderna. Riksförsäkringsverket var kritiskt till utredningsförslaget och ansåg att det snarast måste vidtas både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Kortsiktigt krävdes ett kraftigt resurstillskott om kraven på rättssäkerhet över huvud taget skulle kunna uppfyllas. För att lösa de mer långsiktiga problemen ansåg verket att en ny utredning borde tillsättas. grundläggande problem: 17 december 1986 1. Behovet av ett medicinskt underlag, som för närvarande ofta inte är = Arbetsskadeförsäkmöjligt att erhålla. ringen 3. Den ökande tillströmningen av ärenden och de ökande ärendebalanserna. 4. Konflikten mellan intresset av en omfattande statistikoch kunskapsutveckling om riskerna i arbetsmiljön och den enskildes intresse av klara och stabila regler rörande ersättningen. I riksförsäkringsverkets petita för budgetåret 1986/87 begärdes mycket kraftiga resurstillskott. Man begärde tillskott med följande antal årsarbetare för arbetsskadehandläggning: för 1986 88 ytterligare 430 årsarbetare, för 1988 90 ytterligare 80 årsarbetare. Vid det begärda resurstillskottet skulle det den 1 juli 1988 ändå vara en balans med 60 000 arbetssjukdomsärenden och 8 000 övriga ärenden. Vid oförändrade resurser blir det 165 000 ärenden i balans 1989/90. Det säger sig självt att något radikalt måste göras. Det finns då två vägar att gå: Antingen öser man på med det föreslagna antalet tjänster eller också höjer man all sjukersättning till 100 26, vilket har föreslagits från vissa håll. Alternativet är att ändra försäkringen. Eftersom det ekonomiska läget sannerligen inte medger väsentligt ökade statsutgifter bör samordningstiden naturligtvis förlängas. Jag är inte ensam om att ha denna åsikt. Försäkringskassan utredare knäar i dag under en omöjlig uppgift. Vid Värmlandskassan har t.ex. personalen gjort en egen utredning med anledning av en situation som man uppfattar som tämligen hopplös. Jag skall läsa slutorden i mina arbetskamraters utredning: ”Vi tycker inte att man skall göra någon åtskillnad på sjukdom/skada uppkommen i arbetet resp. utom arbetet. Ersättningsnivån bör vara lika i båda fallen, då det ekonomiska avbräcket drabbar människorna lika oavsett om skadan/sjukdomen har sitt upphov i arbetet eller ej. Med den nuvarande ökningstakten av inkomna anmälda arbetsskador befarar vi att de administrativa kostnaderna för denna försäkring blir orimliga i förhållande till det ekonomiska utfallet för den enskilde. Dessutom kan man räkna med allt längre väntetider för de försäkrade innan de får sina ärenden avgjorda. I de fall LAF ändå skall finnas kvar föreslår vi att den enbart inriktar sig på livränteärenden, dvs. de fall där den enskilde genom arbetsskada drabbats av ett väsentligt inkomstbortfall genom omplacering eller förtidspensionering”. Fru talman! Vi moderater i utskottet har inte i likhet med dessa handläggande tjänstemän inom försäkringskassan föreslagit försäkringens avskaffande — inte ännu. Vi har dock föreslagit en förlängd samordningstid just för att kunna sätta in resurserna där de bäst behövs: vid långvariga sjukdomsfall, vid livränteärenden och rehabiliteringsärenden. mokrater vidta när det gäller arbetsskadeförsäkringen? Otåligheten är mycket stor inom försäkringskassorna, och man kräver att någonting skall ske omgående. Jag väntar med spänning på svaret på den frågan. Till sist, fru talman, bara någar ord om det särskilda yttrandet rörande försäkringsskyddet för värnpliktiga med anledning av en motion av Birger Hagård och Siri Häggmark. Vi moderater i utskottet har med tillfredsställelse noterat att frågan om rationalisering av handläggningen av de värnpliktigas försäkringsskydd nu har väckts inom regeringskansliet, och vi förutsätter att regeringen lägger fram ett förslag till lösning inom en snar framtid. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I detta betänkande behandlas sex motioner om arbetsskadeförsäkringen. Motionerna väcktes redan i januari, men på det här området har tyvärr inte skett någon förbättring sedan dess — tvärtom. Folkpartiet har väckt två motioner, dels en i vilken vi påtalar de allt längre handläggningstiderna för arbetsskadeärenden, dels en som gäller förbättring av försäkringsskyddet för studerande som genomgår yrkesinriktad rehabilitering inom arbetsmarknadsinstitut. Sedan arbetsskadeförsäkringens tillkomst har antalet ärenden ökat kraftigt, vilket fått till följd att handläggningstiderna hos försäkringskassorna blivit allt längre. Detta har vi påpekat tidigare utan att någon förbättring skett. Balansen var för ett år sedan 40 000 ärenden och är väl i dag snabbt på väg mot 50 000. För varje dag som går ökar handläggningstiderna, trots att försäkringskassorna prioriterar arbetsskadeärendena. År 1984 fick arbetsskadeutredningen i uppdrag att se över vad som kunde göras för att minska handläggningstiderna. Men utredningen fick, precis som Gullan Lindblad sade, alltför snäva direktiv. Utredningen fick t.ex. inte föreslå åtgärder som innebar att de bärande principerna för ersättning vid arbetsskada åsidosattes. Kostnaderna för handläggningen fick inte heller öka. Arbetsskadeutredningen har bl.a. konstaterat att antalet ärenden till försäkringskassornas utredningsavdelningar 1984 var 54 000 men att antalet inom en snar framtid beräknas uppgå till 75 000 per år. Enligt utredningen skulle det innebära att det kommer att behövas ytterligare 330 årsarbetare vid kassornas utredningsavdelningar. Trots detta nöjer sig utredningen med att främst föreslå organisatoriska och administrativa åtgärder, vilka dock inte ens utredningen själv anser tillräckliga. Detta är något som också har konstaterats av flera försäkringskassor. Värmlandskassan säger bl.a.: ”Man kan sammanfattningsvis konstatera att förslagen inte i något väsentligt hänseende kan komma att påverka vår arbetssituation i positiv riktning.” Värmlandskassan instämmer också i riksförsäkringsverkets yttrande över utredningsbetänkandet, där man kräver en ny utredning med andra direktiv. Riksförsäkringsverket har dragit ut den nuvarande trenden, som visar att man 1990 skulle ha 160 000 anmälningar med handläggningstider på ända upp till fyra år. Som en möjlighet att avkorta handläggningstiderna har vi i vår motion — Prot. 1986/87:51 föreslagit att regeringen bör låta göra en översyn av samordningstiden. Även 17 december 1986 arbetsskadeutredningen har diskuterat en förlängning av samordningstiden Z— och också nämnt en eventuell förlängning till 180 dagar. Men man har inte framlagt något förslag. Arbetsskadeutredningens förslag bereds för närvarande i regeringskansliet. Majoriteten i socialförsäkringsutskottet tror tydligen mera på arbetsskadeutredningens förslag än utredningen själv gör. Utredningen säger nämligen att det inte räcker med det som utredningen föreslår. Men utskottsmajoriteten tycks tro att man genom olika förenklingar, rationaliseringar och metodutveckling avsevärt skall kunna minska den alltmer stigande balansen av arbetsskadeärenden. För inte tror väl utskottsmajoriteten att så stora resursökningar kommer att beviljas av regeringen att man därigenom kan komma till rätta med de helt oacceptabla handläggningstiderna? Jag säger detta, fru talman, trots att vi i torsdagens tidningar — alltså samma dag som vi egentligen skulle ha behandlat det här ärendet i kammaren — kunde läsa att regeringen har beviljat ytterligare 15 milj.kr., ett belopp som beräknas räcka till 100 nya heltidstjänster för arbetsskadeärenden. Det sägs också att det skall ses som en fingervisning om att regeringen är beredd att satsa ännu mer i budgetpropositionen. Det är bra, men jag tror inte att man kan få ett så stort resurstillskott att man enbart därigenom kan klara av de alltför långa väntetiderna. Så till den andra motionen som Barbro Sandberg och jag väckt och som gäller förbättringar av försäkringsskyddet för de studerande och främst då färdolycksfall vid rehabilitering. Enligt LAF omfattas inte alla som deltar i arbetsmarknadsutbildning eller som genomgår arbetsprövning eller arbetsträning av försäkringen. Skador under teoretiska undervisningsmoment, under raster och under resor till och från utbildningsstället innefattas inte i försäkringsskyddet. Arbetsskadeutredningen har också funnit vid undersökningar att det råder stor osäkerhet om försäkringsskyddet för studerande under rehabilitering. Detta bekräftas också av försäkringskassorna. Därför är det synnerligen angeläget att en översyn verkligen görs av bestämmelserna i det här fallet och att detta sker skyndsamt. Detta har vi från folkpartiets sida understrukit i ett särskilt yttrande, där vi vill poängtera att regeringen bereder den här frågan och kommer med förslag till riksdagen fortast möjligt efter det att den s.k. rehabiliteringskommittén kommit med sitt förslag. Därför avstår vi från att nu yrka bifall till motion Sf265. Fru talman! Jag ber att få sluta med att yrka bifall till vår reservation nr 3, där vi hemställer att regeringen bör göra en översyn av samordningstiden i arbetsskadeförsäkringen.

Fru talman! Sverige har förmodligen världens bästa lag när det gäller arbetsskadeförsäkring. I teorin ger den skydd och hjälp åt alla som drabbas av skada eller sjukdom i sitt arbete. Men verkligheten ser annorlunda ut. Den som drabbas av skada eller sjukdom godkänns inte som arbetsskadad. Till detta kommer att lagen tillämpas så olika från landsdel till landsdel, 61 från försäkringskassa till försäkringskassa. Det som på ett ställe klassas som arbetsskada anses på ett annat inte ha något med yrkesverksamheten att göra. Följden har blivit besvikelse och bitterhet men också viss uppgivenhet bland dem som den nya lagen skulle värna om. Arbetsskadeförsäkringen trädde i kraft den 1 juli 1977 och innebar väsentliga förbättringar och utvidgningar i förhållande till den tidigare yrkesskadeförsäkringslagen från 1954. Det verkliga utfallet av lagen kan man inte överblicka trots att det gått nio år, vilket beror på den stora ärendebelastningen inom försäkringskassorna och överklagningsinstanserna. Många beslut måste avvakta prejudicerande utslag i de regionala försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen, som är högsta instans i ärenden om socialförsäkringar, vilket ytterligare försenar ärendena. Dessa svårigheter kunde man ha förutsett vid lagens antagande. Förseningarna innebär att många som fått en arbetsskada eller svårt sjuka arbetare inte får ut ersättning under sin livstid. Oklarhet i ersättningsfrågor försenar även rehabiliterande åtgärder för de skadade, vilket leder till stora orättvisor för de många drabbade. Detta är människor som helt oförskyllt skadas på jobbet och som sedan blir nonchalant och nedlåtande behandlade. Som om inte lidandet vore nog! Olycksoffren skall inte behöva leva i ovisshet och inte heller vara utlämnade till experter som godtyckligt bedömer deras lidande. Om regeringen och myndigheterna såg de arbetandes hälsa och rättigheter som en förstahandsfråga hade de uppkomna förseningarna aldrig fått uppstå. Vad säger då utskottet när det gäller arbetsskadeförsäkringen? På s. 4 i betänkandet står det: ”Utskottet kan konstatera att antalet arbetsskadeärenden i balans hos försäkringskassorna har fortsatt att öka under år 1986 och uppgår vid utgången av tredje kvartalet 1986 till drygt 47 000. Balansläget är således oroväckande.” Vad gör socialförsäkringsutskottet och vad gör regeringskansliet? Jo, nu har man kommit fram till att man skall satsa 15 miljoner. Det måste vara helt otillräckligt, och det vittnar om en viss uppgivenhet från socialdemokraternas sida. Tyvärr kommer de här pengarna aldrig att förslå för att komma till rätta med den stora ärendebalansen. En stor kvällstidning har gjort en övergripande undersökning av väntetiderna vid försäkringskassorna och funnit att genomsnittet ligger på fem år, och det finns fall som väntar på avgörande sedan nio år. Då är de 15 miljonerna helt otillräckliga. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 vid socialförsäkringsutskottets betänkande.

Fru talman! Talarna före mig har framför allt berört handläggningstiderna i arbetsskadeärenden. Vpk föreslår i sin reservation att åtgärder vidtas så att beslut i ärenden om arbetsskador normalt kan fattas inom tre månader från anmälningsdagen. Moderaterna kan som enda åtgärd för att få ner balanserna tänka sig att förlänga den nuvarande samordningstiden på 90 dagar till ett år. Folkpartiet vill också förlänga samordningstiden men vill först utreda frågan. Moderaternas och folkpartiets förslag har avvisats av en utskottsmajoritet — Prot. 1986/87:51 : bestående av socialdemokrater, center och vpk, eftersom de innebär en viss 17 december 1986 försämring av lagstiftningen. Vi menar att man bör pröva alla andra åtgärder XX ÄH | för att få en snabbare och rationellare handläggning av arbetsskadeärendena, och vi tror att det skall vara möjligt att få ner handläggningstiderna utan att göra ingrepp i försäkringen. Jag vill till Gullan Lindblad säga att arbetsskadeförsäkringen är ytterst värdefull för de enskilda människorna. Den ger ju ekonomisk trygghet fullt ut vid inkomstbortfall på grund av arbetsskada. Man skall inte nonchalera de här 10 procenten; jag tror att de är oerhört betydelsefulla för de enskilda människorna. Gullan Lindblad sade också att man egentligen vill avskaffa arbetsskadeförsäkringen. Det var en mycket intressant upplysning som hon kom med. Naturligtvis tar vi mycket allvarligt på de stora ärendebalanserna. I anledning härav har också en utredning gjort en grundlig översyn av arbetsskadeförsäkringen. Detta arbete har resulterat i en lång rad förslag till åtgärder som syftar till att komma till rätta med ärendebalans och väntetider vid försäkringskassorna. Förslagen har också helt nyligen remissbehandlats av försäkringskassorna, och hela detta material bereds för närvarande i regeringskansliet. Vi kan konstatera att huvuddelen av de åtgärder som utredningen föreslår är av den arten att de kan initieras av riksförsäkringsverket direkt. En arbetsgrupp mellan verket och kassorna med uppgift att undersöka möjligheten att minska balanserna genom metodutveckling och rationalisering har i oktober i år — alltså bara för någon månad sedan — lämnat förslag till förändringar av handläggningen. En del av förslagen skall användas som underlag för allmänna råd till kassorna. Andra delar kommer att bearbetas vid verkets revidering av handboken för arbetsskadeärenden. Den redovisning som lämnas i utskottets betänkande visar att ett omfattande arbete pågår på olika nivåer för att förkorta väntetiderna. Riksdagen och socialförsäkringsutskottet medverkade i våras i dessa sammanhang, då vi förstärkte försäkringskassornas resurser för arbetsskadehandläggningen med hela 15 miljoner. Det motsvarar ett stort antal tjänster för assistentpersonal, som har utbildats under hösten och som just nu går in i tjänsterna. Det är en lång utbildningstid, men nu är de beredda att hjälpa till vid handläggningen. Effekterna av dessa förstärkningar kan vi avläsa först under våren 1987. En bred majoritet i utskottet anser alltså att resultatet av de insatser som föreslagits och delvis också påbörjats bör avvaktas och att motionerna från vpk, moderaterna och folkpartiet därför inte nu skall föranleda någon åtgärd. Vi kan också notera att regeringen förra veckan anslog ytterligare 15 miljoner för arbetsskadehandläggningen. Naturligtvis kommer regeringen i samband med budgetpropositionen, som läggs fram i januari, att pröva detta på nytt. Man har tillfört arbetsskadehandläggningen 220 nya tjänster, vilket är en oerhört stor förstärkning. Jag tror inte att man skall nonchalera detta arbete. Det är naturligtvis oroväckande att balanserna är så stora, och det är 63 naturligtvis inte acceptabelt att människor får vänta i flera år. Men alla ser allvarligt på detta. Inom regeringskansliet, på riksförsäkringsverket och ute i försäkringskassorna arbetar man dagligen med att ge en så snabb handläggning som möjligt. Jag tycker inte att man skall kasta in handduken — en förbättring är verkligen på gång. Arbetsskadeförsäkringen är nämligen en oerhört värdefull försäkringsform, och den måste vi naturligtvis behålla. Jag tror inte heller att man skall nonchalera de 10 procenten — de är oerhört värdefulla för de enskilda människorna. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! Nej, Börje Nilsson, vi skall inte nonchalera denna försäkring. Men med dagens skattepolitik ger dessa 10 26 den enskilde mycket litet. Eftersom jag handlagt denna försäkring vet jag att många är oerhört besvikna och undrar över att det inte var mer än så. De vet ju att fackföreningarna trummar på hårt för denna försäkring och faktiskt uppmanar alla att söka. Börje Nilsson säger att man skall pröva alla andra åtgärder utom att förlänga samordningstiden. Men snälla Börje Nilsson, det har ni ju gjort i nio års tid nu. Det är nästan patetiskt att här höra att man skall satsa ytterligare 15 miljoner. Det gjorde vi ju i våras. Jag lovar, Börje Nilsson, att det är som att sila vatten med ett såll. Det kommer inte att få någon som helst effekt. Personalen på utredningsavdelningarna på försäkringskassorna sliter sitt hår i förtvivlan — det går inte den vägen. Jag vill fråga Börje Nilsson om den rationalisering som han nu menar skall ske inom bl.a. riksförsäkringsverket innebär att alla som gör ansökningar om ersättning för arbetsskador skall få dessa beviljade till 100 26? Det vore åtminstone en radikal åtgärd. Men jag tror faktiskt inte att ens Börje Nilsson vågar komma med detta förslag.
Fru talman! Börje Nilsson vill påskina att folkpartiets förslag skulle innebära en försämring av arbetsskadeförsäkringen. Nu är det ju i första hand en översyn som vi begär — en översyn som regeringen skall göra. Även vid en eventuell förlängning ifrågasätter jag om det skulle bli försämringar av någon större betydelse. Under nuvarande samordningstid utgår sjukpenning, men ofta även sjuklön. Vid en förlängning av samordningstiden kommer också ofta pengar från olika avtalsförsäkringar att utbetalas. Den som har en inkomst på 7,5 basbelopp eller högre skulle om han eller hon inte omfattas av avtalsförsäkringar maximalt kunna drabbas av en minskad nettoinkomst på 1 440 kr. För flertalet blir dock förlusten mindre. Däremot kan man fundera på vad den skadade i dagens läge förlorar på att det dröjer kanske två år eller mer innan något beslut fattas. Hur mycket förlorar man egentligen på den stigande inflationen och på ränteförlusterna? Men vad som är ännu värre är den oro och ovisshet som så många berörda känner. Det blir en tidsspillan, bekymmer och besvär. De skadade måste göra en hel del arbetsinsatser i väntan på beslut under den långa handläggningstiden. Börje Nilsson säger att vi skall avvakta att utredningens förslag bereds i regeringskansliet och att även denna arbetsgrupps förslag läggs fram. Prot: 1986/87:51 Jag vill emellertid återigen hänvisa till vad riksförsäkringsverket säger och 17 december 1986 begär i sin petita för nästa budgetår. Man kan där utläsa att försäkringskassorna behöver 1 500 fler tjänster för 1987 89 behövs ytterligare 100 tjänster för arbetsskadehandläggning. Totalt behövs 835 årsarbetare för arbetsskadorna. Först när man har nått upp till detta antal tjänster kan balansökningen stoppas och en avbetning av kön påbörjas, säger man. Jag tror att inte heller Börje Nilsson själv — trots dessa 15 milj.kr. i resursförstärkningar, som både han och jag nämnde, och eventuellt ytterligare satsningar i budgetpropositionen — tror att insatserna är tillräckliga. Nej, med utskottsmajoritetens förslag får vi även i fortsättningen räkna med ökade balanser och avsevärt längre handläggningstider.
Fru talman! Det måste ha varit en felsägning av Börje Nilsson när han när det gäller samordningen blandade in vpks motion. Vi föreslår faktiskt inte någon försämring på detta område. Det måste således ha varit en felsägning, det vill jag poängtera. Vi har inte varit kritiska till försäkringsformen. Vi kan nog vara överens om att man skall slå vakt om den. Men när det gäller ärendebalansen, handläggningstiderna, kan det inte vara vettigt att människor skall gå och vänta denna orimligt lång tid. Det förekommer t.o.m. att anhöriga till en avliden får driva processer vidare för att få ut ersättning som den som har blivit skadad i rimlighetens namn borde ha fått ut medan han var i livet. Jag ser faktiskt inte saken så att vi är på väg att komma till rätta med problemen när det gäller arbetsskador. Under 1985 var det nämligen 214 000 människor som på ett eller annat sätt skadades i sitt arbete. Det är väl bra att 220 nya tjänster tillkommer och 15 milj.kr. satsas. Men detta kommer ju inte att stoppa arbetsskadorna. Det viktigaste är att vi först måste försöka stoppa utvecklingen och vända den. För detta krävs att man satsar oerhört mycket mer än det som nu föreslås. Förslaget är bra — det har vi inte kritiserat. Men det räcker inte, det måste vi väl kunna vara överens om?
Fru talman! Jag finner en viss uppgivenhet hos moderater och folkpartister. Moderaterna vill alltså egentligen avskaffa försäkringen. Och folkpartiet säger genom Margareta Andrén att man måste utreda samordningstiden — det innebär också en försämring av lagen. Jag tycker att man i stället måste förbättra själva handläggningen, för att få ned väntetiderna. Det är ju en progressiv politik, och det är det vi skall diskutera i stället för att tala om att försäkringen skall avskaffas. Jag vill än en gång slå fast att åtgärder i form av ökade resurser — alltså 220 nya tjänster, metodutveckling, rationalisering — ger resultat. Vi kan ju peka på att det av handlingarna framgår att antalet avgjorda ärenden har ökat mycket kraftigt. År 1980 fattades beslut i 39 300 ärenden, och 1985 var antalet avgjorda ärenden 57 100. Det är alltså fråga om en mycket kraftig 65 ökning. Och det är naturligtvis den vägen vi skall gå. Vi accepterar inte de nuvarande balanserna — det är helt klart. Och man angriper också detta problem på allt sätt. Jag tycker inte att man för en progressiv politik genom att avskaffa försäkringsformen, för den är oerhört angelägen för de enskilda människorna. Man skall inte nonchalera 10 96, Gullan Lindblad. Det finns inga enskilda människor som säger nej till dessa 10 9.
Fru talman! Börje Nilsson anser att vi moderater och folkpartister känner uppgivenhet. Jag vill ge rådet att gå ut till kassorna och tala med tjänstemännen där. De känner verkligen uppgivenhet. De har alltså slitit med denna försäkring i snart nio år. Och trots att de — det håller jag med om — har ökat produktiviteten med 25 90 de senaste två åren växer ju bara ärendebalanserna hela tiden. Det sker alltså trots att regeringen och riksdagen har plussat på med 15 miljoner den ena gången efter den andra. Detta borde ju stämma till eftertanke, att något radikalt måste göras med försäkringen. Jag konstaterar att jag icke har fått något som helst svar på frågan vad socialdemokraterna egentligen tänker göra åt försäkringen. Börje Nilsson manar oss att göra något progressivt. Det mest progressiva vi kan göra i fråga om denna försäkring är att lägga resurserna där de bäst behövs, nämligen på dem som har fått långvariga och livsvariga skador. Det vore verkligen en social politik.
Fru talman! Det är roligt att kunna säga att Börje Nilsson och jag är överens. Vi är nämligen överens om att vi skall förbättra handläggningen av de här ärendena. Jag tycker det är bra att man också har föreslagit vissa förenklingar, rationaliseringar o. d. Men vi tror, som jag har sagt tidigare, att det inte är nog. Vi har inte bundit oss för någon speciell samordningstid när det gäller en eventuell förlängning. Vi har talat om just siffran 180 dagar, eftersom det är det antal dagar som arbetsskadeutredningen har nämnt. Utredningen redovisar ju att en samordningstid på 180 dagar skulle kunna medföra att antalet ärenden sammantaget minskar med ca 35 26. Om 180 dagar är ett lämpligt antal dagar eller inte får översynen utvisa. Det kanske skall vara ett annat antal dagar mellan de nuvarande 90 och de föreslagna 180. Från folkpartiets sida har vi inte talat om ett år. Hade vi gjort det hade vi haft en reservation tillsammans med moderaterna — nu har vi en egen reservation.
Fru talman! Jag vill faktiskt att Börje Nilsson tar till vara chansen att säga att han sade fel när det gäller samordningstiden. Det var bra att vi fick reda på hur många fall som avgjordes under 1985. Det var 57 100. Då har vi fått ett perspektiv. Det var nämligen 214 000 fall som blev anmälda. Då kan man börja fråga sig: Finns det verkligen möjligheter att komma till rätta med handläggningen med de resurser som nu satsas? Det måste i budgetpropositionen anslås oerhört mycket mer resurser för att klara av det hela.
Fru talman! Först till Karl-Erik Persson: Jag vet inte om jag sade att också vpk vill förlänga samordningstiden. Jag menade i så fall inte det, och det menar inte heller vpk. Om jag sade så var det en felsägning, som jag ber om ursäkt för. Gullan Lindblad frågar: Vad vill socialdemokraterna? Hon har väl ändå läst betänkandet. Där framgår mycket tydligt att det är ett brett arbete som pågår. I den budget som det handlar om nu anvisade vi 15 milj.kr. I förra veckan anvisades ytterligare 15 milj.kr. Det gäller 220 nya tjänster. Och det kommer ytterligare medel i budgeten i januari. Det är på det sättet som vi skall angripa problemen — inte genom att lägga ned försäkringen. Det gäller naturligtvis att hela tiden förbättra själva handläggningen. Det sker också genom ett brett arbete hos verket, på departementet och i kassorna. Jag tror att Gullan Lindblad är fel underrättad om hur man arbetar ute på försäkringskassorna. Jag tror att personalen där mycket väl vet vad det handlar om, och där finns en stark vilja att angripa det hela och få en riktig hantering av arbetsskadeärendena. Det finns en stark vilja i det.
Fru talman! Jag vill bara upplysa Börje Nilsson om att jag har handlagt arbetsskadeärenden sedan 1977 och fortfarande arbetar på kassorna under sommaren med dessa ärenden.
Beträffande skatteutskottets betänkande 19 är ingen talare anmäld. Kammaren övergår därför till att debattera konstitutionsutskottets betänkande 14 om försök med ett nytt frågeinstitut, m.m.
Beträffande socialutskottets betänkande 11 är ingen talare anmäld. Kammaren övergår därför till att debattera socialutskottets betänkande 12 om tidsbegränsning av anställning som assistenttandläkare inom folktandvården.
Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 10 om ändring i reglerna för bidragsförskott och underhållsbidrag.
Fru talman! De meningsskiljaktigheter som avspeglas i socialförsäkringsutskottets betänkande om tandvården är till stor del eviga följeslagare. De har debatterats i riksdagen minst en gång om året i mer än tio års tid. I de avsnitten kan jag därför nöja mig med att, med hänvisning till den argumentation som är välkänd för kammarens ledamöter och för en upplyst allmänhet, yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 5. Däremot vill jag gärna ägna några minuter åt reservation 6, där utskottets folkpartister och moderater i anslutning till en mycket välskriven motion av Siw Persson tar upp hela frågan om tandvårdsförsäkringen, dess konstruktion och dess alltmer uppenbara brister. Det är nog så att från patientens synpunkt och jämfört med tiden närmast innan tandvårdsförsäkringen infördes 1974 har vi i dag ingen tandvårdsförsäkring. Patientens egna kostnader för god tandvård är i dag lika höga som de var då. Låt mig belysa detta med ett enda exempel, som vi också nämner i reservationen. En helprotes kostade i början på 1970-talet, alltså före tandvårdsförsäkringen, 450 å 500 kr. Det var den totala kostnaden, som helt betalades av patienten. I dag är patientavgiften för den protesen 1 700 å 1 800 kr. Det är 60 26 av hela kostnaden. Även om man räknar generöst och tar hänsyn till inflationen säger siffrorna att protesen är för patienten minst lika dyr i dag som den var före tandvårdsförsäkringen. Något liknande gäller för väldigt många behandlingar i tandvården. Den kompensation som tandvårdsförsäkringen ger räcker kanske i stort sett till att neutralisera den reella kostnadsökningen sedan 1974, men inte mer. Vad denna kostnadsökning beror på är väl inte helt utrett. Vi har haft en allmän kostnadsökning i hela samhället. Dessutom har nog just tandvård fördyrats mer än annat på marknaden. Det kan bero på den vårdtekniska utvecklingen. Och det kan säkert till någon del bero på själva tandvårdsförsäkringen, för det är nog inte mycket tvivel om att tandvårdsförsäkringens och tandvårdstaxans konstruktion har blivit alltmer vårdstyrande, så att detta i och för sig påverkar kostnaderna uppåt. Att det har blivit så dyrt för patienten beror delvis på denna reella kostnadsökning, delvis också på att vi under årens lopp har sänkt kompensationsnivån i försäkringen. Det har vi gjort i flera etapper, både generellt och punktvis och som regel med goda ekonomiska motiveringar, tvingade av en bister ekonomisk verklighet. Men jag undrar om vi inte snart har kommit till vägs ände. Kan vi ha en tandvårdsförsäkring som ger så litet? Den skulle ha gett ännu mindre om inte Sveriges privattandläkare under de här åren hade tvingats att subventionera tandvården genom en egen inkomstutveckling som hela tiden har varit klart negativ. I deras fall handlar det inte om små reallöneförsämringar utan om en nedgång som gör verksamheten i det närmaste ekonomiskt ohållbar. Landstingen har subventionerat sin del av vården än mer med hjälp av den landstingsskatt som de kan ta ut efter behov och behag. Vi hade tidigare en tandvårdsutredning, 1978 års tandvårdsutredning, som jag själv hade nöjet att tillhöra. Den lämnade ett stort betänkande — ja, den lämnade flera betänkanden, men slutbetänkandet kom för ungefär tre år sedan. Det har just inte hänt så mycket med anledning av det betänkandet. Jag vet inte vad det beror på. Möjligen kan det bero på att det efter hand står klart att de inte alltför revolutionerande förändringar som där föreslogs inte skulle förslå till att på allvar förbättra situationen. Jag är rätt övertygad om att det är dags att göra en ny, genomgripande översyn av tandvårdsförsäkringen. Men det är också helt klart, att om vi skulle återställa kompensationsnivån till vad den en gång var och dessutom genomföra en ovillkorligen nödvändig radikal taxehöjning, så kostar det pengar. Nog lär det gå löst på en miljard om året, och den miljarden finns väl som vanligt inte. Då frågar man sig: Finns det någon annan väg? Jag tror att det finns en väg som åtminstone borde prövas, och den är att vi gör precis som man har gjort i en hel del andra länder som har ett med vårt någorlunda likartat socialförsäkringssystem, nämligen helt enkelt inordnar tandvårdsförsäkringen i sjukvårdsförsäkringen, så att den blir en del av sjukvårdsförsäkringen. Det betyder rent praktiskt att patienten hos tandläkaren, precis som hos doktorn eller sjukgymnasten, skulle betala en fast avgift för varje besök. Så sätter man en gräns, ett högkostnadsskydd, efter ett visst antal besök — för närvarande 15 i sjukvården. Med nuvarande egenavgifter i sjukvården skulle det alltså bli en femtiolapp per besök, högst 750 kr. om året för någon patient. Det är annat det än ett 1 700 å 1 800 kr. för en protes. Men det kostar mycket pengar. Det går säkert inte. Därför tycker jag att man borde undersöka om man ändå inte skulle slå ihop sjukvårdsförsäkring och tandvårdsförsäkring och jämna ut kostnaderna över hela fältet. Antalet läkarbesök i landet är ju mycket större än antalet tandläkarbesök. Med en måttlig, rimlig uppjustering av egenavgiften över hela fältet skulle man kanske kunna täcka in den här merkostnaden. Jag vet inte, detta måste beräknas och utredas. Men jag tror att det är värt att utredas. Säg att man kunde klara sig med att i stället för 50 kr. ta 70 kr. varje gång! Det är klart att det blir dyrt när man skall gå till doktorn — dock icke per år, eftersom vi har ett högkostnadsskydd. Det är ändå samma människor det gäller. Det är samma människor som går ibland till doktorn, ibland till sjukgymnasten och ibland till tandläkaren. Man borde väl rimligen tjäna in på gungorna vad man förlorar på karusellen. Jag tror att man rent av skulle tjäna litet grand tvärsöver, därför att systemet skulle medge ett friare val av tandläkare och därmed också en lägre kostnad, eftersom privat tandvård är, totalt sett, billigare än offentlig. Varken jag eller någon annan vet om en sådan här skiss är möjlig att förverkliga, men vad vi vet är att tandvårdsförsäkringen är på väg att gröpas ur till nästintill intet och att det är hög tid att se över den och försöka finna andra framkomliga vägar. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Det är väsentligt att den enskilda medborgaren själv kan välja vilken tandläkare han eller hon vill gå till. Det måste finnas ett fritt val mellan privatpraktiserande tandläkare och folktandvården. Om det råder konkurrens mellan olika tandläkare och mellan tandvård som bedrivs av olika huvudmän säkerställs att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Folkpartiet anser därför att det skall finnas en fri etableringsrätt för tandläkare. Det skall vara möjligt för varje tandläkare att ansluta sig till tandvårdsförsäkringen oavsett var han eller hon bor. Efterfrågan på tandläkare kan i dag tillgodoses i stora delar av landet. I stället för brist på tandläkare har vi i dag ett tandläkaröverskott, där tandläkarna har svårt att få arbete. Landstingen kan inte anställa alla nyutexaminerade tandläkare, och etableringskontrollen försvårar för nya tandläkare att öppna egen praktik. När etableringskontrollen infördes för ungefär 12 år sedan var situationen helt annorlunda. Det rådde en stor brist på tandläkare. Regeringens argumentation för att behålla etableringskontrollen har också förändrats i takt med att tandläkarbristen har minskat. Det ter sig knappast särskilt trovärdigt att vara för etableringskontroll av tandläkare, när det finns ett tandläkaröverskott, om syftet med etableringskontrollen är att erbjuda människor en så bra tandvård som möjligt. Det är folkpartiets uppfattning att det är bättre att låta människors efterfrågan på tandvård styra etableringen än att etableringarna avgörs i administrativ ordning. Det finns knappast några samhällsekonomiska skäl för att begränsa anslutningen till tandvårdsförsäkringen. Människors behov av tandvård bör vara styrande för tandvårdens dimensionering. Verksamheten bör organiseras då tandläkare rimligtvis kan antas fungera något så när rationellt. Det är knappast troligt att tandläkare i stora skaror skulle etablera sig på orter där behovet redan är tillgodosett. Det krävs stora investeringar för att starta en tandläkarpraktik, och en tandläkarpraktik måste givetvis ha en tillräcklig beläggning för att gå ihop. Allt talar snarare för att en fri etableringsrätt skulle leda till att utbudet av tandvård bättre skulle motsvara efterfrågan på tandvård än vad som i dag är fallet. Enligt folkpartiets mening måste behovet av tandvård vara styrande för tandvårdens dimensionering. Regeringen hävdar att syftet med etableringskontrollen är att säkerställa att alla människor ges tillgång till en god tandvård. Vi tror att det syftet bättre tillgodoses om etableringskontrollen avskaffas. Men vi är överens om målet om en god tandvård till alla. Regeringen tycks tro att en fri etableringsrätt skulle medföra att en mängd onödig tandvård skulle utföras av tandläkarna, som i brist på patienter skulle börja utföra onödiga tandvårdsinsatser. Det tror inte vi. Den samhällsekonomiska kostnaden för tandvården, när den är så utbyggd att efterfrågan kan tillgodoses, är rimligtvis inte beroende av om det råder etableringskontroll eller inte utan av hur rationellt verksamheten bedrivs. En fri etableringsrätt skulle medföra en hälsosam konkurrens mellan folktandvården och privata tandläkare och också givetvis mellan olika privata tandläkare. Det finns all anledning att anta att detta också leder fram till att den samhällsekonomiska kostnaden minimeras. Det är glädjande att alla de tre icke-socialistiska partierna sluter upp bakom kravet på fri etableringsrätt för tandläkarna. Herr talman! Det är även viktigt att det finns valmöjligheter och konkurrens även inom specialisttandvården. De begränsningar som gäller för specialisttandläkares möjligheter att ansluta sig till tandvårdsförsäkringen bör därför avskaffas. barn och ungdomar. Det avgörande får inte vara i vilken regi vården ges utan Prot. 1986/87:51 att vården ges så bra och så effektivt som möjligt. Det bör vara naturligt att 17 december 1986 landstingen, där så är lämpligt, samverkar med privattandläkare. Det kan i vissa fall vara motiverat att barn och ungdomar behandlas av annan tandläkare än av tandläkare inom folktandvården. Landstingen bör inta en generös attityd till att betala tandvårdskostnaden i dessa fall. Statsbidraget till landstingens tandvård för barn och vuxna bör bibehållas. Även när det gäller tandvård vid sjukhus och andra institutioner bör samverkan kunna ske med privatpraktiserande tandläkare. Det finns således inte någon anledning att förorda att vården skall ges av folktandvårdens personal. Siw Persson, folkpartiet, har i motion Sf318 begärt förslag om en ändring av tandvårdsförsäkringens konstruktion. Siw Persson anser att tandvårdsförsäkringens patientförmåner successivt har urholkats av statsfinansiella skäl. Av samma skäl har också tandvårdstaxorna släpat efter i förhållande till både den allmänna prisutvecklingen och kostnadsutvecklingen inorh tandvården. Motionen aktualiserar svagheter i den nuvarande tandvårdsförsäkringen som på senare år blivit alltmer uppenbara. Försäkringen motsvarar numera inte alls de syften som avsågs då den infördes 1974. I reservation 6 beskrivs situationen på ett utförligt sätt och motiveras varför en översyn bör göras. Det känns därför något underligt att utskottets majoritet säger att de förslag till förändringar av tandvårdsförsäkringens konstruktion som förs fram i motionen innebär ökade kostnader antingen för patienterna eller för försäkringen, och att utskottet inte är berett att medverka till något av dessa alternativ och följaktligen avstyrker bifall till motion Sf318. Herr talman! Det är en översyn som nu behövs och inte ett omedelbart beslut. Ser vi faran för en urholkning, är det vår skyldighet att ändra på konstruktionen. Faran ser troligen även utskottets majoritet, såvitt jag kan utläsa i betänkandet. Det är vår skyldighet att före eventuellt beslut förorda en grundlig översyn, och detta är vad motionären och reservanterna från moderaterna och folkpartiet begär från utskottet. Vi har också från folkpartiet i ett särskilt yttrande tillsammans med moderaterna och centern velat peka på hur viktigt det är att den utredning som pågår angående oral galvanism snarast kommer fram med besked om hur man ser på patienternas situation. Det finns många som lider och har det svårt och som väntar på besked. Osäkerheten och ovissheten är stor. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna nr 1, 2, 3, 5 och 6.

Herr talman! Bland de sex reservationer som fogats vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 har centern anslutit sig till två. Den ena reservationen gäller etableringskontroll för privattandläkare, den andra gäller privattandläkares rätt till specialisttaxa. För ett år sedan antog riksdagen regeringens förslag gällande särskilda regler för tandläkares anslutning till den allmänna tandvårdsförsäkringen. 7n Vid tidigare tillfällen har detta beslut gällt för ett års tid, men beslutet i fjol gällde tills vidare. Trots den faktiska situationen i dag, med en tandläkartillgång som inte medger någon överetablering och där det inte föreligger några skäl att med en etableringskontroll sprida tandläkare till svårbesatta områden, vidhåller regeringspartiet denna inställning. Den etableringskontroll som gällde under 70-talet var helt adekvat för att något så när sprida tandläkaretableringar över landet, speciellt till landsbygdsoch glesbygdsområden. På grund av den ökade utbildningen och möjligen även en starkt förbättrad tandstatus hos det svenska folket har vi i dag ett tandläkaröverskott. Naturligtvis skall det ekonomiska läget beaktas i alla sammanhang, men det finns inte något som talar för att inte den enskilde tandläkaren noggrant utreder möjligheterna till ett patientunderlag när det gäller en framtida etablering. Saknas det underlaget, kommer ingen att söka sig till området i fråga. En överkonsumtion av tandvård är knappast trolig. Den egna kostnaden för tandvårdsbehandling är så pass stor att det i så fall måste röra sig om endast ett fåtal fall. 40 96 av kostnaden för tandvård inkl. tandtekniskt material betalas av försäkringen, medan patienten står för övriga kostnader. För mera kostsamma tandbehandlingar svarar försäkringen för 75 96 av kostnaden när dessa under en behandling överstiger 2 500 kr. Detta innebär att egenavgiften är så pass hög att den i sig är ett hinder för överkonsumtion. Detta tycker vi från centerpartiet är skäl nog för att man skall kunna ta bort etableringskontrollen och tillåta en fri etablering för privattandläkare. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1 vid utskottets betänkande. Centern vill också genom en förändring av specialisttaxan för tandläkare göra det möjligt att utnyttja flera tandläkare än folktandvårdens för att utföra mera komplicerade arbeten. Detta gäller bl.a. vid behandling av tandsystemets kirurgiska sjukdomar och tandlossningssjukdomar liksom vid tandreglering. I dag får privatpraktiserande tandläkare som har specialistkompetens i någon av dessa specialiteter och som vid utgången av 1972 var verksam i enskild tandvård beräkna arvode enligt specialisttaxa. Detta är en begränsning för dem som senare etablerat sig. Vi anser att det finns ett utrymme för en komplettering av tandvården som skulle ge en ökad möjlighet för flera att få sin specialistbehandling i närheten av hemorten. Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 5. Till sist några ord i anslutning till vårt särskilda yttrande rörande ersättning vid allergiska reaktioner från tandmaterial. Yttrandet är inte ett uttryck för att vi är ointresserade av att patienter med dessa symtom får rätt till ersättning och goda möjligheter till hjälp. Socialförsäkringsutskottet har att handlägga försäkringsfrågor, och i det avseendet anser vi att så mycket för närvarande håller på att ske att vi måste avvakta detta innan vi kan komma med ytterligare krav på ändrade försäkringsförmåner. Vi understryker behovet av ett riktigt bemötande från tandvårdspersonalens sida. Den som söker för den här aktuella typen av symtom måste bemötas med samma respekt som varje patient skall bemötas med.

Herr talman! Vår tandhälsa har onekligen förbättrats, och det finns säkerligen flera skäl till detta. De främsta skälen är nog den förebyggande tandhälsovården och tandvårdsförsäkringen från 1974. Det finns emellertid en stor grupp människor i landet som, då vi fick tandvårdsförsäkringen, redan hunnit få stora tandskador. Det var människor som inte hade råd att på den tiden besöka tandläkare, dvs. låginkomsttagare. Många av dessa människor saknar i dag egna tänder — helt och hållet eller i endera överkäke eller underkäke. Äldreberedningen har i sitt material visat att hälften av alla 70-åringar saknar egna tänder. Tandvårdsförsäkringen har urholkats genom åren — på den punkten är jag fullständigt ense med Nils Carlshamre. Ett par proteser kostar i dag 1700—1 800 kr., och detta kan vara en mycket stor utgift för en pensionär eller låginkomsttagare. Därför har vpk i en motion föreslagit att man skulle tillsätta en utredning som ser över möjligheterna att med en större del av tandvårdsförsäkringen än som för närvarande gäller ersätta proteskostnader. Utskottet svarar att det kan uppstå svåra gränsdragningsproblem beträffande proteser; kostnader för proteser och olika sorters proteser bl.a. Jag tror dock inte att de gränsdragningsproblemen behöver vara så stora. När vi skrev motionen tänkte vi oss främst att förslaget skulle gälla avtagbara proteser. Har man den begränsningen att utgå från, bör det inte vara så svårt att sedan bestämma vilken ersättning som skall utgå för de olika formerna av proteser. Utskottet har emellertid i betänkandet sagt nej till vår motion. Herr talman! Jag yrkar visserligen bifall till vår reservation 4, men jag förstår att jag inte kan förvänta mig att vinna kammarens bifall till denna reservation i dag. Av den anledningen kan jag inte göra annat än att lova att återkomma. Det är ju strax motionstid igen.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Jag inser också att jag vid denna tidpunkt skall försöka fatta mig kort. Att ha hela och bra tänder är fortfarande en klassfråga i vårt land — om ock en avtagande sådan. De regionala skillnaderna är fortfarande stora. Tandvårdsbehovet inom socialgrupp tre motsvaras ännu inte av denna grupps faktiska vårdkonsumtion. Ändå har vi under det senaste decenniet kunnat konstatera nästan dramatiska förbättringar av svenska folkets tandstatus. Människor i trettioårsåldern anger sällan att de har problem med sina tänder. Det synliga klassmärket är borta för yngre generationer, och därmed också vad detta innebär för självkänslan. Självfallet har den stora satsning som företagits med avseende på förebyggande vård, på folktandvård, barnoch ungdomstandvård, tandläkarförsäkring och en styrning av resurserna betytt mycket för denna positiva utveckling. Men vi har ännu inte nått målet: en god tandvård på lika villkor för alla i hela landet. Den regionala obalansen är fortfarande alltför stor. Den uppsökande verksamheten måste intensifieras för att tandvården skall nå de grupper som har stort tandvårdsbehov men som av olika anledningar inte själva söker vård. En fortsatt styrning av etableringarna är därför tills vidare nödvändig, anser majoriteten. Jag vill påpeka att det är ett enigt utskott som uppmärksammat problemen med oral galvanism. Flera motioner från olika partier har också påtalat de problem som unga människor fått genom reaktioner på amalgam. Enligt det nya ersättningssystem som träder i kraft den 1 februari 1987 kommer ingen tidsgräns längre att gälla för rätten att kostnadsfritt få gamla tandvårdsarbeten omgjorda då en avvikande reaktion på dentala material konstaterats. Tidigare gällde en tvåårsgräns, som nu tas bort. Detta måste uppfattas för vad det är, nämligen en stark markering av förståelsen för dessa problem. Men det finns ett stort problem kvar: Hur fastställer man att en människas problem går att härleda ur en avvikande reaktion på tandvårdsmaterialet? Ja, några entydiga metoder finns det inte i dag. Däremot görs de utredningar som behövs inom sjukvården och omfattas därför inte av tandvårdsförsäkringen. En expertgrupp inom socialstyrelsen arbetar för närvarande med att utreda vilka undersökningar som är relevanta och erforderliga, och den rapporten kommer under våren 1987. Inställningen till oral galvanism har alltså förändrats i takt med att nya kunskaper erhållits. Tillämpningen av gällande bestämmelser har också blivit mer generös än tidigare. Jag vill betona att utskottet ser allvarligt på de här problemen. I reservation 1 säger de borgerliga partierna att det är onödigt med etableringsregler. Så länge de regionala orättvisorna är stora, tycker vi i majoriteten att det vore felaktigt att släppa de styrmekanismer vi har. Vi menar att marknadens sätt att fungera när det gäller tillgång och efterfrågan på prylar aldrig kan översättas till människors behov av vård. De borgerliga säger att man inte kan överkonsumera tandvård. Ändå visar statistiken att ju fler tandläkare som etablerar sig på en ort, desto längre blir behandlingstiderna. Och tandvårdsefterfrågan är fortfarande en klassfråga. Jag är helt övertygad om att om det blev fler tandläkare i Stockholm så skulle de också få jobb. Det betyder att försäkringens kostnader skulle stiga, utan att de som bäst behöver det fick tillgång till en bättre tandvård. Jag yrkar avslag på reservation 1. I reservation 2 anser moderater och folkpartister att något procentmål för folktandvårdens utbyggnad inte behövs. Jag vill konstatera att utan den stora satsning som gjorts på folktandvården hade vi inte haft den positiva utveckling av tandstatusen som vi nu kan inregistrera. Förutom för barntandvården har folktandvården det viktiga ansvaret för uppsökande verksamhet och samordnande planering. Procenttalet 35 26 är uppsatt som ett långsiktigt mål; 65 90 skall ju fortfarande ligga i privat regi. Dessutom är detta procentmål inte infört i lagen. Jag vill dessutom understryka att det flera gånger påpekats i våra betänkanden att lokala variationer självfallet skall accepteras. Jag yrkar därmed avslag på reservation 2. I reservation 3, om barnoch ungdomstandvården, säger reservanterna att de vill att barn och ungdomar skall kunna gå till föräldrarnas tandläkare och omfattas av försäkringen. Den stora framgång som skett när det gäller den yngre generationens tänder beror ju på att folktandvården har haft det samlade ansvaret. Man har följt upp, man har arbetat förebyggande och man har kunnat nå alla barn varje år. Vi kan i dag inte öka kostnaderna för tandvårdsförsäkringen, och därmed måste vi använda de pengar vi har på effektivaste möjliga sätt. Skulle vi tillåta att också barn fick utnyttja tandvårdsförsäkringen, skulle den välorganiserade tandvården för barn och ungdomar luckras upp, och det till betydligt större kostnader än vad vi har i dag. I reservation 4 vill vpk ha kostnadsfria proteser. Till detta kan sägas att vi i dagens läge inte kan öka tandvårdsförsäkringens kostnader, och det är därför omöjligt att genomföra ett sådant förslag av ekonomiska skäl. Sedan kan man också säga att även om det går att avgöra vilka proteser som är avtagbara och vilka som inte är det, kan det för den enskilda människan vara lika dyrt att ha en protes som sitter fast. Det stora problemet är alltså att det blir för dyrt att ha med för många tandvårdsarbeten. Vi har i dag inte resurser att förbättra försäkringen. Med det yrkar jag avslag på reservation 4. Reservation 5 är gemensam för de borgerliga partierna och gäller privatläkarnas rätt att som specialister få tillämpa specialisttaxa. När vi väl befinner oss i den situationen att det finns specialister väl spridda över landet, kan vi naturligtvis diskutera en förändring av nuvarande bestämmelser. Det är möjligt att vi så småningom närmar oss den tidpunkten. Men vi skall vara helt klara över att specialisterna, om vi inte hade haft nu gällande begränsningsregel, förmodligen skulle ha varit samlade på några få orter, dit patienterna hade fått åka. I dag har vi börjat få en regional spridning tack vare den här regeln. Jag yrkar avslag på reservation 5. Av reservation 6 framgår att moderater och folkpartister vill ha en översyn av den nuvarande försäkringens konstruktion. I reservationen för man fram idéer som egentligen är varandras motsats. Vissa förslag skulle, om de förverkligades, innebära att patienternas kostnader drastiskt ökade. Andra skulle medföra att samhällets kostnader ökade. Självfallet kan man ibland göra den sortens översyn. Men ett nytt ersättningssystem träder ju i kraft den 1 februari. Vissa ändringar har alltså gjorts för att olika behandlingar skall vara neutrala i betalningshänseende. Den rejäla översyn som Nils Carlshamre efterlyste borde göras först den dag vi har ekonomiska möjligheter att förbättra försäkringen. Bl. a. låginkomsttagarna skulle då få större möjligheter än de i dag har t.ex. när det gäller att få tandvård. När det gäller tandläkarnas problem, som tagits upp i debatten, vill jag säga att den nya taxan har fastställts i enighet. Man har gjort en hel del justeringar. Beträffande översynen finns det, som Nils Carlshamre sade, ett alternativ som innebär att patienterna — såväl tandvårdspatienter som andra patienter inom sjukvården — skall betala mycket mer än som nu är fallet, och det tycker jag inte är särskilt angeläget. Men den dag tandvårdsförsäkringen ingår i sjukförsäkringen, utan att det medför större kostnader för patienterna, är det framlagda förslaget naturligtvis intressant — men det kostar! På Nils Carlshamre lät det som om tandvårdsförsäkringen skulle göra tandvården dyrare. Det lät som om vi alla skulle ha tjänat på ett uteblivande av försäkringen. Nu tror jag dock inte på de läkande krafterna i detta sammanhang. Jag tänker då på svårigheterna med att på en fri marknad klara av dessa stora problem. Jag tror att det flesta är överens om att det skulle ha varit betydligt sämre än som nu är fallet både när det gäller tandstatusen och när det gäller patienternas kostnader, om vi inte hade haft tandvårdsförsäkringen. Helt stillsamt undrar jag bara om Nils Carlshamre kommer ihåg när tandvårdsförsäkringen började gröpas ur — precis som andra sociala reformer. Jag kommer ihåg det. De hålen håller vi fortfarande på att laga. Jag yrkar avslag på reservation 6 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Margareta Persson framhåller att det skall vara en tandvård på lika villkor och att den regionala obalansen kvarstår. Men jag tror att detta är ett missförstånd. Den obalans som finns är inte av regional natur utan beror snarare på den enskildes ekonomiska möjligheter till eller krav på tandvård. Det är inte tillgången till tandläkare som är ett hinder, utan det är nog snarare kostnaden som hindrar vissa grupper att efterfråga tandvård. Jag tänker inte minst på de äldres stora behov av tandvård. Det vore intressant att höra vad Margareta Persson stöder sig på när hon framhåller att det är den regionala obalansen som är svårigheten. Hon säger också att denna motiverar att man har kvar etableringskontrollen. Jag tror dock inte på logiken i den argumentationen.
Herr talman! Jag minns mycket väl när tandvårdsförsäkringen började urholkas. Jag är inte särskilt stolt över minnet, Margareta Persson. Däremot har jag inte velat säga att tandvården i dag är dyrare än den skulle ha varit utan försäkringen. Jag är helt på det klara med att om vi inte hade tandvårdsförsäkringen skulle tandvården nu ha varit ännu dyrare för patienten än den är. Vad jag sade var att den i dag troligen är lika dyr för patienten som den var innan vi fick försäkringen. Det betyder att tandvårdsförsäkringen, som den fungerar i dag, möjligen räcker precis till att kompensera fördyringen sedan försäkringen infördes, men just inte mer. Sedan finns väl ändå inte i reservationen något förslag som skulle leda till ökad kostnad för patienterna! Det finns ett uppslag, som vi vill ha utrett och som skulle innebära en i sämsta fall oförändrad kostnad för patienterna, men med en annan fördelning än i dag mellan de olika vårdbehoven — sjukvård, sjukvårdande behandling och tandvård.
Herr talman! När Margareta Persson börjar sitt anförande med att tala om klasskillnader i tandvården känns det nästan kusligt! Ingen av oss har sagt att vi har en dålig tandvård i det här landet. Tvärtom! Det vi vill ha är en fri etableringsrätt, så att alla tandläkare som utbildas skall kunna få tjänster. Vi utbildar ju i dag fler tandläkare än vi egentligen har behov av. Men hela anförandet som Margareta Persson höll var genomsyrat av uppfattningen att endast offentliganställda kan sköta detta arbete. Det är så fel som det någonsin kan vara! Jag vill till slut ställa en fråga: Har Margareta Persson över huvud taget varit ute i näringslivet och sett hur det fungerar där? Har man gjort det tror man att tandläkare på den fria marknaden kan klara vården precis lika bra som de offentliganställda. Jag hoppas innerligt att Margareta Persson i framtiden litet bättre kommer att sätta sig in i hur vanliga privattandläkare fungerar.
Herr talman! Jag vill säga till Karin Israelsson att jag i mitt anförande tog upp — vilket uppenbarligen Kenth Skårvik upptäckte mycket lätt — att de obalanser vi har när det gäller tandvården inte bara är av regional art utan minst lika ofta av annat slag. Orsakerna är både klassmässiga och andra. Därför är det inte bara regional obalans det handlar om. Jag vill ändå säga att den regionala balansen inte är tillfredsställande. Det vore ytterligt förvånande om centern skulle nöja sig med den balans vi i dag har när det gäller tandläkarna. Nils Carlshamre sade nu, att tandvårdsförsäkringen egentligen bara har gett kompensation för inflationen. Men även om det är så har den inneburit ganska mycket för de patienter det handlar om. Sedan säger Nils Carlshamre att det inte står i reservationen att patienterna skall betala mer. Men då blir det i stället andra patienter som får betala mer — nämligen de som är sjuka. Jag har litet svårt att förstå Kenth Skårviks argumentering. Han tyckte att klasskillnadsdiskussionen var kuslig. Men det är ju så att skillnaderna fortfarande existerar, även om mycket har hänt under det senaste decenniet. Men vi skall väl använda all vår kraft för att försöka radera ut de kvarvarande resterna. Sedan tog Kenth Skårvik upp en debatt som måste handla om någon annan än mig. Jag har aldrig varit offentliganställd. Jag har aldrig påstått att folktandvårdens tandläkare lagar tänder bättre än privattandläkare gör. Men om vi skall få en planering och en uppsökande verksamhet som fungerar, måste vi ha någonting i folktandvårdens regi. Den stora majoriteten av tandvården sköts fortfarande av privattandläkarna. Vidare vill jag säga, att om jag rådde över många miljarder i det privata näringslivet, nog skulle jag vilja veta hur de miljarderna fördelades! Jag skulle inte bara vilja betala ut dem. Jag skulle också vilja veta att de användes till det vi vill att de skall användas till. Jag tycker inte att vi har råd att ha en försäkring som vi inte kan styra. Det är möjligt att Kenth Skårvik tror på morötter — men jag tror inte att enbart morötter hjälper, även om det gäller tandläkare!
Herr talman! I utskottsbetänkandet anförs som skäl till att etableringskontrollen skall finnas kvar att man skall ha en mellanoch inomregional fördelning av tandläkarresurserna. Det handlar inte om att man skall tillförsäkra vissa grupper i samhället tandvård. Att det skälet skulle vara av lika stor betydelse som den regionala balansen är en nyhet för mig.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja veta vad som finns kvar av klasskillnader i tandvården, Margareta Persson. Jag kanske kan få ett svar på det. Jag är inte heller för s.k. morötter i det här sammanhanget. Man jag tror på att alla de tandläkare som utexamineras är väldigt duktiga. Vi vet att landstingen runt om i landet inte kan anställa alla. Då måste vi ge möjlighet för dem som utexamineras att på något sätt få arbete. De kan skaffa sig arbete genom att antingen få anställning hos landstinget eller öppna en egen praktik. Men eftersom det är väldigt svårt och dyrt i dag att öppna en egen praktik, är det lämpligt att de som förut har arbetat inom landstinget får möjlighet att etablera sig på orter där det inte finns tillräckligt med tandläkare i dag. Då kanske de nyutexaminerade tandläkarna kan få möjlighet till anställning i landstinget.
Herr talman! Jag tror inte att det kan vara någon nyhet för Karin Israelsson att socialdemokratins uppfattning när det gäller att genomföra tandvårdsförsäkringen inte handlar enbart om att uppnå en regional balans. Det handlar självfallet lika mycket om att få en förbättrad tandstatus hos hela befolkningen. Det är en av målsättningarna, att hela befolkningen skall få tillgång till en god tandvård. Hela befolkningen, det handlar både om regioner och socialgrupper. Kenth Skårvik vill ha bevis. Det finns många bevis. Det finns många utredningar och siffror som visar att det varierar mellan socialgrupper t.ex. hur många som har proteser. Utnyttjandegraden av tandvårdsförsäkringen varierar också. Den är lägre i socialgrupp 3 än i socialgrupp 2. Det finns siffror på det, om Kenth Skårvik är intresserad av siffror i det här sammanhanget. Jag upprepar det vi har sagt tidigare. Så länge det råder regional obalans har vi haft anledning att ha etableringsregler. När vi närmar oss en punkt med balans, måste man naturligtvis se över det hela. Skulle man i dagens läge släppa på etableringskontrollen är jag övertygad om att många fler skulle etablera sig i exempelvis i Stockholmsområdet. De skulle få arbete där, och tandvårdsförsäkringens kostnader skulle öka utan att de som bäst behöver en bättre tandvård skulle få tillgång till en sådan.

Herr talman! Det känns onekligen litet pressat att uppträda som siste talare i det sista ärendet. Men trots detta och trots att tidigare talare redan varit inne på frågor som rör reaktioner mot dentala material vill jag uppehålla mig vid det några minuter, därför att det är en så angelägen fråga. Det visar inte minst det stora antal motioner som väckts i det här ärendet. I en motion av Birgitta Hambraeus begärs förslag till en lagändring som innebär att personer som är allergiska mot amalgam får sina fyllningar utbytta utan kostnad. I en annan centermotion begärs bl.a. att ersättning från försäkringskassan skall utgå för provtagningar för att utröna om kvicksilverförgiftning genom amalgam föreligger. Behandlingar som görs på grund av avvikande reaktion för exempelvis amalgam skall vara avgiftsfria. Det sägs också i betänkandet, och vi har hört det tidigare här från talarstolen. Det skall inte heller finnas någon tidsgräns beroende av när arbetet först utfördes. Men det stora problemet är att det skall vara klarlagt att en sådan avvikande reaktion föreligger. I ett särskilt yttrande till betänkandet har det också påpekats. Många människor upplever svårigheter att få förståelse från tandsvårdspersonalens sida. Och det får inte vara så att bevisbördan skall ligga hos patienterna. Som patient har man lika liten möjlighet att konstatera en kvicksilverförgiftning som att konstatera någon annan svår sjukdom. Patienter som anser sig inte tåla kvicksilver eller andra metaller får inte bli ställda utanför sjukvårdssystemet. Det finns faktiskt många patienter som i dag upplever sig föra en ensam kamp mot läkare och tandläkare, och den kvicksilverförgiftades vandring genom sjukvården slutar ofta hos psykiater. Det har vi fått många vittnesbörd om. Dessa patientgrupper måste självfallet ha samma tillgång till hälsooch sjukvård som andra. Det är också nödvändigt att tandläkare och läkare seriöst samarbetar när det gäller sjukdomsfall av denna art. Patienterna måste — och det sägs också i det särskilda yttrandet — tas om hand på ett bra sätt, och de måste få fullödig information om de möjligheter som finns till undersökning och ersättning av tandvårdsmaterial. Att det inte finns någon reservation i denna ändå så viktiga och angelägna fråga beror på att socialstyrelsen har tillsatt en expertgrupp, som håller på att utreda frågan om vilka undersökningar som är relevanta och som fordras för att konstatera en avvikande reaktion för tandvårdsmaterial. Den utreder också hur kostnaderna för undersökningarna skall betalas. Det är bra att arbetsgruppen blivit tillsatt. Det är nämligen ingen överdrift att påstå att socialstyrelsen tidigare intagit en negativ inställning och ifrågasatt om amalgamproblemet över huvud taget existerar. Men nu pågår alltså expertgruppens arbete, och rapporten väntas komma i vår. Först och främst hoppas vi att tidsplanen skall hålla och dessutom givetvis att rapporten skall komma med förslag till konkreta åtgärder som förbättrar situationen för de patientgrupper det här handlar om. Det är så lätt att krypa bakom en hänvisning till att utredning pågår, men nu är det alltså sagt att rapporten skall komma i vår, och förväntningarna är stora på innehållet i den och på vad den skall leda fram till i form av konkreta åtgärder. Herr talman! Detta är en fråga som måste följas med stor uppmärksamhet.

Herr talman! Innan jag överlämnar budgetpropositionen vill jag till riksdagens ledamöter framföra mitt beklagande av att väsentliga delar av propositionen offentliggjorts före dess framläggande här i riksdagen. På förekommen anledning har, inför publiceringen av årets budgetproposition, en rad åtgärder vidtagits i syfte att säkerställa att budgetpropositionen offentliggjordes vid samma tidpunkt som den överlämnades till riksdagen. Eftersom dessa åtgärder uppenbarligen har varit otillräckliga kommer rutinerna att på nytt ses över. Bl.a. kommer förhandsutdelningen av pressmaterial, som har tillämpats sedan 1976, att upphöra. Härmed, herr talman, ber jag att få överlämna 1987/88 års budgetproposition.

Herr talman! Margö Ingvardsson hari en interpellation frågat mig vad som är orsaken till att utbildningar till polisoch militäryrken berättigar till lön under utbildningstiden samt om regeringen kommer att föreslå några åtgärder så att utbildningar inom den offentliga sektorns vårdoch omsorgsområden ur förmånssynpunkt närmas utbildningar till polisoch militäryrken. Poliser och yrkesofficerare är några av de yrkesgrupper i offentlig tjänst som har lön under utbildningstiden. Betald yrkesutbildning förekommer också inom tullen och arbetsmarknadsverket samt inom posten och televerket, för att nämna några exempel. Även inom andra delar av arbetsmarknaden förekommer betald yrkesutbildning och vidareutbildning. I den statliga högskoleutbildningen finns för närvarande ca 110 000 platser. Budgetåret 1985 86 knappt 500 elever. Polisoch officersutbildningarna utgör med andra ord en mycket liten del av den totala eftergymnasiala utbildning som bedrivs i landet. I detta sammanhang kan också påpekas att av försvarsmaktens drygt 40 000 anställda är det bara yrkesofficerarna, 17 000 personer, som har betald utbildning. Sedan de första kvinnorna fick möjlighet att genomgå 15 grundutbildning inom försvarsmakten, har knappt 10 26 av de utbildade yrkesofficerarna varit kvinnor. Att polis och militär har betald yrkesutbildning i Sverige liksom i flertalet övriga länder har framför allt historiska orsaker. Poliser har utbildats i statlig regi sedan 1930-talet. År 1954 fick de kommunalt anställda poliserna statligt reglerade löner, och i samband härmed reglerades också utbildningsförmånerna som tidigare varierat från kommun till kommun. Den betalda utbildningen används naturligtvis som ett rekryteringsargument men är inte, och har heller aldrig varit, uttryck för någon värdering av utbildningen i förhållande till andra utbildningar. Sjuksköterskeutbildningen har andra traditioner. Före år 1965 anställdes den blivande sjuksköterskan vid ett sjukhus och fick — i vissa fall mot betalning — bostad och uppehälle under utbildningstiden. Utbildningen var kombinerad med tjänstgöring på sjukhuset. När tjänstgöringsplikten togs bort och den blivande sjuksköterskan fick elevstatus, ansågs detta som en väsentlig förbättring av utbildningen. Sedan år 1977 sker utbildning av såväl förskollärare som sjuksköterska i högskolan. En huvudprincip är att eleverna finansierar sina studier med studiemedel. Några förändringar härvidlag övervägs inte heller.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Främsta skälet till att jag ställt interpellationen är att jag tycker att det ur principiell synpunkt är väldigt intressant att diskutera varför vissa utbildningar berättigar till lön under utbildningstiden och andra inte gör det. Att jag har gjort jämförelsen mellan sjuksköterskeoch förskollärarutbildningen, som inte berättigar till lön, och polisoch militärutbildningen, som berättigar till lön under utbildningstiden, beror på att dessa fyra utbildningar har flera gemensamma nämnare. För tillträde till utbildningarna krävs gymnasiekompetens eller motsvarande. Utbildningarna är ungefär lika långa och lika omfattande. Samtliga av dessa utbildningar har ett stort inslag av praktik hos den kommande arbetsgivaren. Det är samhällets uppgift att svara för utbildningarna. Vi är överens om att de arbetsuppgifter som utbildningarna leder till är nödvändiga för samhället. Skillnaderna i förmåner under utbildningstiden har historiska orsaker, får jag till svar. Jag hade knappast väntat mig något annat svar heller. Det är säkert riktigt att det förhåller sig så. Men, Anna-Greta Leijon, bara därför att det alltid varit så behöver skillnaderna inte kvarstå om man sakligt inte kan motivera skillnaderna. Och det tycker jag inte att man kan göra. Det är väldigt svårt att se logiken i det hela. Arbetsmarknadsministern framhåller att det inte är några värderingar åt det ena eller det andra hållet som gjort att det blivit så. Att betald utbildning är ett rekryteringsargument är helt klart. Men behövs det fortfarande för polisoch militärutbildningar? Till polisutbildningen var det 16 sökande per plats intagningsåret 1985/86. Officersutbildningen hade samma år 2-3 sökande per plats. Till sjuksköterskeutbildningen var det bara en 1,2 sökande per plats. Beträffande förskollärarutbildningen gick antalet sökande mycket kraftigt ned 1986 — det var ungefär en sökande per plats. Sedan har konstigt nog — jag förstår inte riktigt varför — antalet sökande ökat till utbildningen 1987. Men de som vill bli förskollärare är inte så många som de som vill bli polis eller militär. Betald utbildning har ansetts som bra rekryteringsargument om man vill ha äldre sökande till en utbildning. För äldre är ekonomiska överväganden viktigare än för ungdomar vid utbildningsval. Jag kan inte heller se att argumentet om äldre sökande gäller för polisoch militärutbildningar. Nog finns det skäl att misstänka att skillnaderna i utbildningsförmåner har en viss grund i värderingar. Vår arbetsmarknad är som bekant uppdelad. Kvinnor och män arbetar inte inom samma områden. Kvinnor finns i huvudsak inom vård och omsorg och män inom andra områden, bl.a. polis och militär. Kan, Anna-Greta Leijon, detta förhållande ha haft betydelse för den historiska uppkomsten av skillnaderna? Jag undrar vidare om regeringen har någon mening om huruvida de skilda förutsättningarna för utbildning till sjuksköterska, förskollärare, polis och militär har påverkat urvalet av de studerande. Jag ställer frågan till Anna-Greta Leijon som ansvarig för jämställdhetsfrågorna: Det könsmässiga urvalet till dessa utbildningar är väl ändå högst påtagligt?

Herr talman! Beträffande de litet äldres möjligheter att våga ge sig in på nya yrkesområden vill jag först säga — om vi ett ögonblick bortser från den diskussion som vi just nu har — att det argumentet är mycket viktigt. Det förhåller sig nog så att väldigt många äldre, inte minst kvinnor, har dragit sig för att skaffa sig nya yrkeskunskaper just av rädsla för att dra på sig höga kostnader. Det är en bakgrund till att arbetsmarknadsutbildningen är mycket viktig. Man får bättre förutsättningar ekonomiskt med de utbildningsbidragen än man får med andra former av utbildningsstöd. Därför är det också mycket angeläget att kvinnornas andel av arbetsmarknadsutbildningen motsvarar minst deras andel på arbetsmarknaden. Vi är tyvärr inte riktigt där än, men vi arbetar inom arbetsmarknadsdepartementet med att se till att kvinnorna verkligen skall få del av arbetsmarknadsutbildningen på samma sätt som männen. För närvarande är 45 96 av eleverna i arbetsmarknadsutbildningen kvinnor. Detta var en liten parentes. Jag menar att argumentet om de litet äldres möjligheter att söka sig till nya yrkesområden är ett väsentligt argument, även om jag kanske inte tror att det just i de två exempel som Margö Ingvardsson tar upp i sin interpellation har varit det mest vägledande. Jag tror att det finns väldigt många orsaker till att framför allt militäroch polisyrkena har en manlig dominans. Jag tror inte att de orsakerna är att söka i att man haft möjlighet till betald utbildning. Vad jag tycker är viktigt är att vi får en breddning också inom militären och polisen, att vi får fler kvinnor till de arbetsområdena. Jag tror att det är bra ur många synpunkter. Kvinnornas annorlunda erfarenheter skapar bättre arbetsförhållanden och innebär ett tillskott av kunskaper och bedömningar beträffande hur yrket skall utföras som det vore nyttigt för dessa områden att få del av. Man kan också säga att det har skett en förbättring. Kvinnorna är på sakta intåg inom dessa manliga arbetsområden. Vad som gör mig litet oroad är att andelen kvinnor som söker sig till polisyrket har gått ned under det allra sista året. Jag har ingen uppfattning om vad som kan vara orsaken. Man har ändrat rekryteringsmönstret — det sker nu en direktrekrytering ute på fältet. Men jag tycker det är en angelägenhet för mig som jämställdhetsminister att försöka följa upp detta och se vad som är bakgrunden. Detta är en liten del av den utbildning som vi har på arbetsmarknaden. Man kan självfallet önska sig förbättringar av möjligheterna för enskilda individer att få ekonomiskt stöd från samhället under utbildning. Problemet är bara att vi vet att det är mycket kostnadskrävande reformer. Jag kan inte se några skäl till att vi nu skulle gå ifrån de system som finns inom militären och polisen. Jag måste å andra sidan säga att jag inte är specialist på dessa områden och inte heller kan i alla led bedöma de frågeställningar som Marg6é Ingvardsson tog upp om vilka effekter som den betalda utbildningen möjligtvis har fått på rekryteringen av olika personer. Jag vet inte om det har gjorts några undersökningar om det. I varje fall känner jag själv inte till några sådana. Några förändringar beträffande dessa olika utbildningssystem kan jag för närvarande inte se att det finns skäl till. Vad jag tycker är viktigt för mig som jämställdhetsminister att bevaka är att vi bryter de traditionella könsrollsmönster som vi har på arbetsmarknaden, oberoende av inom vilken del av arbetsmarknaden som de finns.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern och jag är överens om att lön under utbildningstiden är ett viktigt rekryteringsargument, främst när det gäller den äldre arbetskraften. Jag försökte föra över diskussionen till att se om dessa rekryteringsargument kunde motivera att vi betalar lön under utbildningstiden när det gäller officerare och poliser. Ser man på andelen äldre som söker sig till dessa utbildningar finner man att denna är förhållandevis liten. Däremot har andelen äldre kvinnor som söker sig till sjuksköterskeoch förskollärarutbildningarna ökat. Det här rekryteringsargumentet kan alltså inte vara giltigt när det gäller polisoch militäryrkena. Jag tyckte emellertid att det var intressant att höra Anna-Greta Leijon plädera för att äldre kvinnor skulle söka sig ut till andra, icke-traditionella kvinnoyrken och att hon då nämnde just polisoch militäryrkena. Jag undrar om vi kan vänta oss några särskilda åtgärder för att stimulera äldre kvinnor att söka just polisoch officersutbildning. Jag vet inte riktigt hur man inom polisen och militären ställer sig till detta, men jag tyckte att det var ett intressant uppslag. Det är trots allt väldigt svårt att komma bort ifrån tanken att det finns könsmässiga aspekter bakom att det blivit som det har blivit. Om man ser på hur män och kvinnor är fördelade på arbetsmarknaden inom just de här yrkesområdena kan man nämligen konstatera att andelen män är 8 90 inom förskollärarutbildningen, 10 96 inom sjuksköterskeutbildningen, 80 26 inom polisutbildningen och över 90 96 inom officersutbildningen. Man kan alltså se könsskillnaden väldigt klart. Då ligger det nära till hands att tro att det ligger värderingar bakom, att man ansett att dessa områden inom den offentliga sektorn skulle värderas på ett annat sätt och att de män som sökt sig till dem därför borde få lön under utbildningstiden. Jag försöker alltså bara att hitta några sakargument som skulle kunna förklara varför vi har denna skillnad mellan olika yrkesområden, eftersom jag vägrar att godta att vissa missförhållanden i samhället utvecklas utan att det finns någon egentlig orsak till det. Anna-Greta Leijon har ju inte lyckats klara ut varför det historiskt sett blivit så att vissa utbildningar berättigar till lön under utbildningstiden medan andra inte gör det. Är det inte den könsmässiga förklaringen som ligger bakom denna skillnad, då måste förklaringen vara en annan och allvarligare, nämligen att samhället skulle se annorlunda på de yrkesområden inom den offentliga sektorn som jag skulle vilja kalla för repressiva, dvs. polisoch militäryrkena, än på de yrkesområden där vård och omsorg ingår.
Herr talman! Får jag först säga att Margöé Ingvardsson måste ha missförstått mig på en punkt. När det gällde rekryteringen av äldre kvinnor pekade jag inte ut militäroch polisyrkena. Tvärtom sade jag att det kanske inte var framför allt dessa yrken jag tänkte på. Det måste vara ett missförstånd. Självfallet ligger det könsmässiga aspekter bakom den utveckling som skett. Sådana ligger säkert bakom det mesta här i tillvaron. De könsmässiga värderingarna är sällan styrda av något logiskt eller rationellt tänkande. Jag tror att det tyvärr ligger en hel del i att yrken som har, som Margö Ingvardsson kallar det, repressiva drag har behandlats annorlunda, dvs. litet gynnsammare från en rad synpunkter. Så är det nog tyvärr i många samhällen. Man har betald utbildning inom polisoch militäryrkena inte bara i Sverige utan i många andra länder. För oss gäller det att se till att dessa yrken kan få ett annorlunda innehåll. Jag tror då att en bredare rekrytering, bl.a. en rekrytering av kvinnor, kan sätta en annan prägel på arbetet inom dessa yrken. Inte minst när det gäller polisarbetet skulle detta vara mycket värdefullt. Å andra sidan tror jag inte att det är så enkelt som jag uppfattar att Margé Ingvardsson vill göra gällande, dvs. att man har betald utbildning inom yrken som framför allt män söker sig till. Trots allt utgör polisoch militäryrkena en mycket liten del av den manliga arbetsmarknaden, och det är inte heller så att alla som kommer i fråga för dessa yrken får sin utbildning betald. Jag tycker att det mest intressanta egentligen är att hitta vägar till att få en annan fördelning på olika arbetsområden i framtiden, både därför att — och där tror jag att Margö Ingvardsson och jag har en gemensam uppfattning — det skulle vara bättre för den enskilde individens personliga yrkesval och därför att arbetsuppgifterna normalt sett blir bättre utförda, om både män och kvinnor kan komma i fråga.
Herr talman! Jag tycker inte att den här frågan är enkel utan att den faktiskt är ganska komplicerad. Främsta skälet till att jag framställde denna interpellation är — det angav jag redan från början — att jag tycker det är oerhört intressant att ta reda på varför dessa skillnader har uppstått och om det är befogat att de finns kvar i dag. Anna-Greta Leijon har ju i den här debatten gett mig rätt i att man kan ha skäl att misstänka att det finns en könsmässig förklaring till skillnaderna och att det tyvärr också finns en skillnad i syn på de delar av den offentliga sektorn som representerar dens.k. repressiva statsapparaten och de delar som skall förse oss med vård och omsorg. Om vi är överens om denna syn på den historiska uppkomsten av skillnaderna, då gäller frågan om vi kanske kan enas om vad vi skall göra för att ändra de rådande förhållandena. Jag är inte ute efter att ta bort löneförmåner för blivande poliser och officerare, utan jag vill se om det finns någon möjlighet att förbättra utbildningsförmånerna inom vårdoch omsorgsdelen. Det är klart att den enklaste vägen att jämställa utbildningar är att införa en studielön för alla; därmed löser man problemet. Men jag vet att socialdemokraterna inte i dag är beredda att föreslå den lösningen. Jag hade emellertid hoppats att Anna-Greta Leijon något skulle ta upp vidareutbildningarna, exempelvis inom sjuksköterskeområdet. Vi vet att det i dag är ytterst få sjuksköterskor som söker till vidareutbildningarna. Att man inte gör det beror helt enkelt på att det är alldeles för dyrt att genomgå en vidareutbildning och ytterligare skuldsätta sig efter det att man skaffat sig stora studieskulder för att bli sjuksköterska. Jag hade hoppats att Anna-Greta Leijon kanske skulle ta upp behovet av vidareutbildning och kanske ställa något krav på de offentliga arbetsgivarna att i större utsträckning än i dag svara för lön under den tid man genomgår en vidareutbildning, exempelvis som sjuksköterska. Nu fick jag inte det svaret, men jag tycker att Anna-Greta Leijon för övrigt gav mig många intressanta och bra svar på min interpellation. Det tackar jag för.

Herr talman! Kurt Ove Johansson har i en interpellation frågat mig om jag är beredd att medverka till att handeln och annan servicenäring kan få bidrag för arbetsmarknadsutbildning på samma villkor som tillverkningsindustrin. Interpellationen är ställd mot bakgrund av de gällande bestämmelserna för bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag. Bidrag kan lämnas på sex olika grunder. Av dessa avser en endast textiloch konfektionsindustrin och utgör ett särskilt stöd för denna bransch. Av de resterande fem grunderna avser två utbildning av anställda inom industrin medan tre gäller för utbildning av anställda såväl inom industrin som inom servicenäringarna. Det är således fullt möjligt för handeln och den övriga servicenäringen att ansöka om bidrag för utbildning som avser att öka jämställdheten mellan kvinnor och män på en arbetsplats. Bidrag kan också sökas för utbildning av arbetstagare som har föråldrad utbildning och vars arbetsuppgifter förändras i sådan grad och omfattning att det i annat fall finns risk för den anställde att mista sin anställning. Det är också möjligt för handeln och den övriga servicenäringen att få bidrag för utbildning av anställda som är kortutbildade och som vid införande av datateknik får förändrade arbetsuppgifter. Utöver dessa direkt arbetsmarknadsoch jämställdhetspolitiska grunder för statligt stöd till personalutbildning kan bidrag även lämnas för utbildning av anställda inom industrin inför övergång till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Syftet är att genom utbildning av personal undvika störningar i produktionen som beror på bristande yrkeskunskaper. Detta särskilda utbildningsstöd till industrin bör ses som ett led i den tredje vägens ekonomiska politik, i vilken en ökning av industrins effektivitet utgör en förutsättning. Fortoch vidareutbildning av personal är givetvis viktig inom alla branscher. Jag vill framhålla att sådan utbildning vanligtvis måste anses ligga inom arbetsgivarnas ansvarsområde, medan samhället främst svarar för den grundläggande yrkesutbildningen. Merparten av den personalutbildning som sker inom industrin finansieras också av företagen själva. Jag vill i det här sammanhanget även upplysa om att företag som har medel på förnyelsefonder inte kan få bidrag till sin utbildning annat än i undantagsfall. Givetvis finns det, som Kurt Ove Johansson framhåller, även stora utbildningsbehov inom handeln. I den mån de är betingade av strukturella skäl och av avgörande betydelse för den enskildes möjlighet att få behålla sin anställning så kan bidrag för arbetsmarknadsutbildning i företag beviljas.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Även om jag inte är helt nöjd med vad arbetsmarknadsministern anfört så noterar jag med tillfredsställelse den positiva syn som arbetsmarknadsministern har på utbildningsbehovet inom servicenäringen och som genomsyrar hennes interpellationssvar. Med tanke på vad arbetsmarknadsministern anfört i sitt interpellationssvar hade det kanske varit mera logiskt att komma fram till slutsatsen att handeln och annan servicenäring borde kunna få bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag på samma villkor som tillverkningsindustrin och att hon mera klart borde ha uttalat sig för detta. Tanken och strategin bakom den bidragsform som vi nu diskuterar är att den skall användas för att motverka störningar i produktionen och att användas vid strukturella förändringar där utbildningsinsatsen är av avgörande betydelse för att arbetstagaren skall få behålla anställningen. Arbetsmarknadsministern har i sitt svar på ett utmärkt sätt redovisat dessa tankegångar. Handeln, som är en del av servicesektorn, sysselsätter i dag ca 500 000 personer. Inom denna bransch finns många företag med anställda som måste få utbildning till mera kvalificerade arbetsuppgifter och som har en föråldrad utbildning. Det finns inom näringen en påtaglig risk för permittering eller uppsägning av arbetstagare. Trots att problemen inom handelsnäringen står väl i överensstämmelse med målbeskrivningen i punkterna 1 och 3 i bidragsförordningens 3 § är möjligheterna att få utbildningsbidrag närmast obefintliga. Tycker verkligen inte arbetsmarknadsministern att detta är ganska orimligt? I sitt svar räknar arbetsmarknadsministern upp olika situationer där det är fullt möjligt för handeln och övriga servicenäringar att ansöka om bidrag. Det kan det naturligtvis ha sitt intresse att göra. Men det är måhända ännu mera intressant att undersöka om det utgår några bidrag efter det att man ansökt. Vi kan då konstatera att av de bidrag som utgår så är det en anmärkningsvärt liten del som tillfaller företag och anställda inom servicesektorn. Det är i jämförelse med tillverkningsindustrin endast marginella bidrag som utgår. Avslagen till företag inom servicesektorn duggar tätt när det gäller bidrag till viss arbetsmarknadsutbildning. Jag har förstått det så, att — som gällande regler nu tillämpas — det knappast anses vara mödan värt, om man tillhör servicesektorn, att ansöka om denna form av utbildningsbidrag. För att få till stånd en bättre tingens ordning på detta område, måste man — tror jag — ändra 13 §i förordningen om bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag. I 13 § sägs att bidrag till utbildning som avses i 3 § 1 och 3 mom. får lämnas endast till företag inom industrin. Det sägs klart och tydligt. Det finns såvitt jag förstår inte några som helst sakliga skäl att här skilja ut företag inom servicesektorn och frånhända dem möjligheten att på samma grunder som tillverkningsindustrin få bidrag till utbildning av anställda. Det kan väl inte heller vara arbetsmarknadsministerns uppfattning. Medger ändå inte arbetsmarknadsministern att utvecklingen inom servicenäringen talar för regelförändringar och för att en översyn av bestämmelserna i högsta grad är befogad?
Herr talman! När det gäller arbetsmarknadsutbildning i olika enskilda fall kan ju bakgrunden variera. I många fall är det den enskildes situation som man i första hand tänker på när arbetsmarknadsutbildning blir aktuell. Det gäller ju också alla arbetslösa som kommer i fråga för arbetsmarknadsutbildning. Huvuddelen av den arbetsmarknadsutbildning som ges går ju ut på att stärka den enskildes situation, att göra det möjligt för en person att få ett jobb som han eller hon annars inte skulle kunna få. Det är ju därför som arbetsmarknadsutbildning ges. En del av den arbetsmarknadsutbildning som bedrivs i företag har samma syfte: den enskildes personliga situation står alltså i centrum och utgör grundvalen för att arbetsmarknadsutbildning över huvud taget kan komma i fråga. Men när det gäller arbetsmarknadsutbildning i företag finns det också andra skäl. Det gäller t.ex. att —- Margé Ingvardssons och min diskussion här tidigare handlade just om den saken — försöka utjämna könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Det här bidraget har funnits länge. Jag var själv upphovsmannen till detta bidrag. Det var på den tiden när jag var sekreterare i jämställdhetsdelegationen, som bildades på nyåret 1973. Tyvärr kan jag konstatera att bidraget har använts i väldigt liten utsträckning under alla de här åren, trots att man har gjort en del regelförändringar. Men det finns också andra skäl för arbetsmarknadsutbildning i företag. Det finns faktiskt i hög grad sakligt grundade skäl till att vi har särskilda bestämmelser för industrin. När vi återtog regeringsmakten 1982 var det — och det vet Kurt Ove Johansson mycket väl — i många avseenden ett besvärligt läge för den svenska ekonomin. Uvecklingen på arbetsmarknaden vari hög grad negativ och ogynnsam. En av grundorsakerna härtill var att det under en lång följd av år hade gått så dåligt för den svenska industrin. Vi tappade ungefär 150 000 industrijobb. En av de saker som vi sade oss när vi kom tillbaka i regeringsställning — Kurt Ove Johansson och jag var eniga i den bedömningen — var att vi måste forma en politik som gör den svenska industrin starkare, mer konkurrenskraftig. Det var orsaken till utformningen av arbetsmarknadskungörelsen när det gällde utbildningsbidragen. Behovet av att få fart på den svenska industrin är alltså den sakliga bakgrunden till de skillnader som finns när det gäller vår hantering dels av industrin, dels av andra branscher. Den bakgrunden har fortfarande viss relevans, och därför är jag inte beredd att gå med på Kurt Ove Johanssons önskemål att andra branscher skall jämställas med industrin i detta avseende.
Herr talman! Det är ett ganska intressant resonemang som Anna-Greta Leijon för — hon argumenterar egentligen för att reglerna borde ändras. Visst är det sant, som Anna-Greta Leijon säger, att det råder enighet om den tredje vägens politik och att det därför gäller att få fart på den svenska företagsamheten och den svenska industrin. Anna-Greta Leijon måste ändå medge, att när man skall få fart på svensk industri är det mycket viktigt att det finns en servicesektor som fungerar väl och är effektiv — industrin och servicesektorn går där hand i hand. Det vore därför konstigt att hävda att utvecklingen av servicesektorn inte i samma grad skulle ligga inom ramen för den tredje vägens ekonomiska politik. Anna-Greta Leijon anförde också vissa synpunkter som hade med jämlikhetssträvandena att göra. Det är särskilt intressant, därför att den bransch jag talar om, dvs. servicesektorn, sysselsätter många kvinnor. Bl. a. på handelsområdet är ett stort antal kvinnor i behov av ytterligare utbildning. Därför talar Anna-Greta Leijons argumentering för just sådana regelförändringar som jag här förespråkar. Det skulle kunna få stor betydelse för jämlikhetssträvandena för dem som är sysselsatta inom den offentliga servicesektorn. Det måste för Anna-Greta Leijon framstå som konstigt att företagen inom serviceindustrin, som uppfyller samma kriterier som andra industriföretag, inte har samma möjligheter att få utbildningsbidrag. Jag är litet förvånad över att Anna-Greta Leijon så bestämt säger att regelförändringar på detta område inte kan förväntas ens i framtiden. Om Anna-Greta Leijon går hem och begrundar sin argumentering kommer hon nog att finna att det behövs förändringar.
Herr talman! Jag tror att det kommer att göras regelförändringar inom arbetsmarknadsutbildningen i framtiden. Det har gjorts förändringar tidigare, och det vi nu talar om är exempel på sådana. Jag håller det för högst troligt, därför att arbetsmarknadsutbildningen har den karaktären att den skall vara flexibel och fånga upp behoven. Vi måste vara beredda att företa förändringar även i framtiden. Vidareutbildning är nödvändig för många enskilda individer i det svenska samhället, men den är också nödvändig för olika branschers utveckling. Det gäller både för handeln och andra servicesektorer, såväl inom den privata som inom den offentliga delen av arbetsmarknaden, och för industrin. Huvuddelen av vidareutbildningen måste ligga på arbetsgivarna. Det finns inga möjligheter att vi från arbetsmarknadsutbildningens sida kan svara upp mot alla de krav på vidareutbildning som ställs i det svenska samhället. Det måste vara en självklar uppgift för arbetsgivaren att se till att det anordnas personalutbildning — den skall vara grunden. Arbetsmarknadsutbildningen är ett tillskott där det finns särskilda skäl att gå in med sådan. Därför är den här typen av arbetsmarknadsutbildning bara en liten del av all den vidareutbildning som sker på den svenska arbetsmarknaden, och så skall det fortgå att vara, menar jag. Arbetsgivaren måste själv se till att hans produktion bär kostnaden också för en sådan väsentlig del som personalutbildningen är. Där är det ingen skillnad mellan olika branscher. Jag kan möjligtvis tänka mig att handeln i alla avseenden inte har varit lika angelägen att ta dessa kostnader som en del andra branscher har varit. Det finns faktiskt, för att räta upp den svenska ekonomin och ta itu med våra bekymmer med underskott i bytesbalansen, speciella skäl att se till industrins behov. Jag är helt medveten om, som Kurt Ove Johansson också säger, att det finns ett samspel mellan olika branscher, att industrin inte själv kan stå helt på egna ben, att den är beroende av såväl den privata som den offentliga tjänstesektorn. Självklart är det så. Ändå finns det från arbetsmarknadssypunkt en speciell anledning för oss att när vi hade tappat 155 000 industrijobb skapa förutsättningar för ett annat läge. Det var därför den här typen av utbildning kom till. De sakliga skälen finns alltså för denna skillnad. Jag menar att de fortfarande kvarstår.
Herr talman! När det gäller ansvaret för utbildningen har inte jag någon annan uppfattning än den som Anna-Greta Leijon här har anfört, att det i princip måste vila på arbetsgivaren. Men jag menar att det egentligen inte är det vi diskuterar. Det är litet av att slå in öppna dörrar, tycker jag. Vad vi egentligen diskuterar är att om servicenäringarna uppfyller samma kriterier som ger företag på industrisektorn möjligheter att få bidrag till utbildning, är det ganska orimligt att inte samma möjligheter ges också inom servicesektorn. Vi kan t.ex. titta på 3 § i bidragsförordningen, punkt 1. Där står det att bidrag kan lämnas i samband med utbildning till mer kvalificerade arbetsuppgifter, för att motverka störningar i produktionen som beror på bristande yrkeskunskaper hos de anställda. I punkt 3, som också gäller för industrin, står det att bidrag kan lämnas när det finns påtaglig risk för permittering eller uppsägning av arbetstagare. Det är dessa kriterier, i punkterna 1 och 3, som gäller industriföretagen. Men de gäller i lika hög grad många företag som har sin verksamhet inom servicesektorn. Man för ett ohållbart resonemang om man säger att situationen inte har förändrats och att dessa företag inte bör ha möjligheter att få sådana här bidrag. De uppfyller ju kriterierna. Jag tycker, Anna-Greta Leijon, att det sunda förnuftet talar för att lika regler borde gälla på detta område.

Herr talman! Pär Granstedt har med hänvisning till planer på en ny järnvägssträckning mellan Flemingsberg och Järna ställt följande frågor till mig: 1. Hur avser regeringen att säkerställa att SJ:s planer på en järnväg genom Grödinge får en tillräckligt ingående prövning ur miljösynpunkt, ur kulturhistorisk synpunkt och med hänsyn till friluftslivets särskilda behov i storstadens närhet? 2. Avser regeringen att överväga också andra sätt att öka järnvägens kapacitet mellan Stockholm och Södertälje än genom den föreslagna Grödingebanan? Staten, SJ och Stockholms läns landsting har träffat en överenskommelse om utbyggnad av järnvägsanläggningarna i Stockholmsregionen, det som populärt kallas Stockholmspaketet. Av trafikskäl förutsatte SJ att linjen Flemingsberg-Järna skulle dras över Grödinge. Spårutbyggnaden på denna linje syftar till att utöka kapaciteten på spårnätet för pendeltågstrafiken samt för att möjliggöra att SJ:s fjärrtågstrafik kan utvecklas vidare. Enligt vad jag erfarit har den projektering, som SJ för närvarande slutför, skett i nära samråd med riksantikvarieämbetet, berörda kommuner och markägare samt med företrädare för bl.a. naturvård. För den sträckning som nu är aktuell har också hänsyn tagits till framförda erinringar. Sträckningen är sålunda något längre och därmed dyrare än den ursprungliga. Dessutom finns planer på att låta delar av banan gå i tunnel för att ytterligare minska störningarna för det rörliga friluftslivet. Den formella prövningen av bansträckningen avses komma att ske genom att SJ till regeringen lämnar in en begäran om tillstånd till expropriation av mark för Grödingebanan. Ärenden som berör den aktuella järnvägssträckningen kommer att beredas på ett sådant sätt att en allsidig prövning av de allmänna intressen som berörs, bl.a. friluftsliv och kulturminnesvård, säkerställs. Vad avser Pär Granstedts andra fråga — om regeringen överväger andra sätt att öka järnvägens kapacitet mellan Stockholm och Södertälje — förutsätter jag att alternativa förslag att klara den ökade tågtrafiken kommer att prövas inom ramen för det beredningsarbete som jag tidigare nämnde.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

Men vi vet att även vid ett mildare klimat än det vi har just nu är det en ordentlig överbelastning och ganska mycket trafikproblem på denna sträckning. När man nu försöker lösa problemen genom att bygga en ny järnvägssträckning från Flemingsberg till Järna dyker det upp en del svårigheter. Det område — Grödinge — som järnvägssträckningen är tänkt att gå igenom är ett intressant och värdefullt område både ur naturoch miljösynpunkt och ur kulturminnessynpunkt. Området är viktigt för det rörliga friluftslivet, vilket är lätt att inse när man tänker på hur nära det är mellan dessa bygder och mycket stora befolkningskoncentrationer. Ett av Stockholmsregionens finaste friluftsområden, Lida, ligger här. Det finns gott om gamla boplatser från stenåldern och från andra epoker. Vid Korsnäs finns t.ex. en av de äldsta och finaste i landet. Området är klassat som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Herr talman! Detta gör att järnvägsplanerna har väckt stor oro bland de boende i trakten och bland andra människor som idkar friluftsliv här. Det är visserligen riktigt som kommunikationsministern säger att SJ vid utformningen av linjesträckningen har tagit vissa hänsyn till de invändningar som har rests. Men verkligheten är kanske inte fullt så bra som det antyds i kommunikationsministerns svar. Även med de sträckningar som nu skisseras blir ingreppen mycket stora. Det blir stora störningar i friluftsområdena, viktiga områden skärs mitt itu, och man får bullerstörningar osv. Det blir också stora ingrepp i områden som är högintressanta ur kulturminnesvårdens synvinkel. Därför är oron inom hembygdsoch miljöorganisationer på Södertörn fortfarande mycket stor. När man skall ta slutlig ställning till järnvägssträckningen är det viktigt att säkerställa att dessa miljö-, friluftslivsoch kulturintressen tillmäts tillräckligt stor betydelse. Det är bakgrunden till att jag har ställt interpellationen. 3 Nu försäkrar kommunikationsministern att man verkligen kommer att låta ärendet få en allsidig prövning. Jag hoppas att man kan ta det ad notam. Ibland får man en känsla av att det blir som SJ nu har bestämt sig för och att de intressen i en annan riktning som kan finnas redan är bokstavligt talat överkörda. När man hör hur positivt kommunikationsministern uttalar sig om att SJ har tagit hänsyn till miljöintressena blir man litet bekymrad. Men jag hoppas att man får ta fasta på det som sägs i svaret, nämligen att det här kommer att ske en allsidig prövning och att man kommer att pröva också alternativa lösningar. Det finns naturligtvis andra sätt att öka bankapaciteten. Dels kan man tänka sig att i mycket större utsträckning än vad som nu föreslås dra järnvägen i tunnel, dels har man diskuterat möjligheten att öka kapaciteten längs den befintliga bansträckningen. Det kanske inte är nödvändigt att ha dubbelspår hela vägen — man kan t.ex. se till att det finns tillräckligt med omkörningssträckor, så att man ändå får en väsentlig kapacitetsökning. Det är sådant man måste pröva förutsättningslöst och väga mot de stora miljöingrepp som den här järnvägen såsom den nu föreslås kommer att innebära på Södertörn. Södertörn är ett område som redan har fått ta ganska mycket stryk från miljösynpunkt och där det är många projekt på gång som skulle kunna innebära ökade miljöbelastningar för detta känsliga område, som så många människor är beroende av för sitt friluftsliv och för sin rekreation.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringens uppfattning om statens ansvar för säkerhet och service i våra skärgårdsområden. Anledningen till interpellationen är sjöfartsverkets planer på indragning av vissa tjänster inom lotsväsendet i Stockholms län. Gunnel Liljegren har frågat mig om jag är beredd att medverka till att lotsstationen på Landsort bibehålls med i stort sett nuvarande funktioner. Jag kommer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Sjöfartsverkets uppgifter i farledssystemet är att verka för en effektiv och säker framkomlighet för sjöfarten. Verket svarar samtidigt för att verksamhetens omfattning avvägs mot kravet på full kostnadstäckning. Den affärsmässiga inriktningen av verksamheten kräver ett ständigt arbete i rationaliserande och effektiviserande syfte för att begränsa behovet av avgiftshöjningar. För att de statliga myndigheterna skall kunna tillhandahålla sina tjänster till en så låg kostnad som möjligt, måste de naturligtvis sträva efter en så effektiv och rationell organisation som möjligt. Rationaliseringssträvandena får dock inte leda till ett otillfredsställande resultat totalt sett när det gäller tillgång till värdefull service etc. I fråga om de myndigheter som har verksamhet längs våra kuster kan besparingar — och då särskilt personalminskningar — hos en myndighet få betydande återverkningar för andra samhällsintressen. Personalinskränkningar bör därför inte ske utan att huvudmännen för övriga berörda verksamheter fått möjlighet att redovisa hur den planerade åtgärden skulle påverka deras verksamhet. För att effekterna av en planerad minskning av bemanningen längs kusterna skall få en allsidig belysning, beslutade riksdagen år 1982 om en särskild handläggningsordning för dessa frågor. Denna innebär att en myndighet som planerar en personalinskränkning som har direkt betydelse för tillsyn och övervakning av våra kuster skall samråda med länsstyrelsen i resp. län. Om länsstyrelsen och berörda myndigheter inte kan enas skall frågan hänskjutas till regeringen. Skrivelser om sjöfartsverkets planerade personalförändringar inom lotsväsendet i Stockholms län kommer att behandlas av regeringen. Jag är inte beredd att föregripa regeringens prövning av dessa skrivelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret också på denna interpellation. Det finns ett gammalt talesätt att den ena handen inte vet vad den andra gör. Ibland får man en känsla av att det talesättet kanske särskilt syftar på statliga myndigheter. Det är slående hur myndigheter litet då och då tenderar att sätta krokben för varandra, hur en myndighet, för att göra något som kan vara klokt ur dess egen synpunkt, ställer till trassel för andra, och man får sammantaget en effekt som helt strider mot det man ur övergripande synpunkt ville åstadkomma. En levande skärgård är något som det finns en stor uppslutning kring. I alla partier känner vi att det är viktigt att vår skärgård är befolkad och att den är vid liv året runt - inte bara under juli och augusti. Det finns många starka skäl för att man på olika sätt försöker uppmuntra skärgårdsboende och skapa goda livsbetingelser för de människor som finns i skärgården. Dels har vi ett allmänt regionalpolitiskt skäl, något som ligger åtminstone mitt parti varmt om hjärtat — man skall kunna bo och arbeta över hela landet, även i skärgården —, dels spelar skärgården en fantastiskt stor roll för vårt friluftsliv. Dess roll som rekreationskälla för hundratusentals människor är i hög grad beroende av att det finns en bofast skärgårdsbefolkning. Dessutom utgör skärgården en gränszon för Sverige som är mycket känslig ur säkerhetspolitisk synvinkel. En bofast skärgårdsbefolkning, människor som kan skärgården och som är vana vid sjön och de betingelser som finns där är det bästa värnet mot olika typer av ovälkomna påhälsningar. Allt detta talar samfällt för att vi måste vara utomordentligt aktsamma om den befolkning och den infrastruktur som finns i skärgården och undvika alla åtgärder som kan innebära försämrade livsvillkor för de människor som lever i skärgården. Ibland får man en känsla av att sjöfartsverket på något sätt har förklarat krig mot det synsättet. Den nedläggningspolitik som vi upplever, inte bara i Stockholms skärgård utan längs alla våra kuster, går stick i stäv mot dessa övergripande ambitioner. Förslagen om nedskärningar och indragningar på Svartklubben och Landsort är bara exempel, men mycket flagranta exempel, på detta. Nackdelarna ur allmän samhällssynpunkt med de åtgärder som sjöfartsverket nu överväger är uppenbara. Till att börja med innebär de att ett antal arbetstillfällen försvinner i skärgården. Där är varje arbetstillfälle betydelsefullt. Åtgärderna innebär naturligtvis att den service som dessa lotsplatser skall ge sjöfarten försämras i och med en sämre bemanning ute i skärgården. De innebär en försämrad säkerhet, inte bara för handelssjöfarten, som naturligtvis är den viktigaste målgruppen för sjöfartsverkets och lotsarnas verksamhet, utan också för det rörliga friluftslivet. Vi vet att fritidssjöfarten ökar alltmer inte minst i Stockholms skärgård. Åtgärderna innebär en försämrad säkerhet också för fiskerinäringen, som är något av en ryggrad i skärgårdens ekonomiska tillvaro. Till detta kommer att lotsplatserna har en väldigt viktig säkerhetspolitisk betydelse ur bevakningssynpunkt. Det borde därför vara självklart att ur en övergripande samhällssynpunkt säga nej och stoppa dessa indragningar vid Svartklubben och Landsort. Detta är nog inte heller det enda sättet att åstadkomma rationaliseringar i sjöfartsverket. Mycket talar för att man i stället för att göra indragningar ute i havsbandet skulle genom åtgärder inne i landet kunna tillgodose en del av de rationaliseringsbehov som föreligger. Men det är kanske internt svårare att få förståelse för den typen av åtgärder. Det har i alla händelser framförts konkreta förslag till sådana åtgärder. Nu aviserar kommunikationsministern en allsidig prövning av dessa frågor, och hans svar är hållet i en ton som inger förhoppningar om att man kommer att ta ordentliga hänsyn. Det skulle vara värdefullt att få ett klart uttalande från kommunikationsministern här i dag om att de hänsyn som jag har pekat på här verkligen kommer att få en avgörande betydelse när regeringen slutligt prövar sjöfartsverkets neddragningsförslag.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation, och det inte bara pliktskyldigast och formellt. Svaret inger faktiskt förhoppningen att de åtgärder som sjöfartsverket aviserat när det gäller Landsort inte kommer att verkställas utan den förhandling med länsstyrelsen som författning SFS 1982:136 föreskriver. Man måste då utgå från att samrådet inte kommer att gälla en liten bit i taget utan en samlad bedömning av konsekvenserna av varje steg i den planerade successiva utarmningen av Landsort. Visst är det en bakvänd politik att betala statligt skärgårdsstöd och regionalt skärgårdsstöd—i Stockholms län vill jag minnas att det uppgår till 70 milj.kr. — och samtidigt förkasta det naturliga stöd som kan hålla skärgården levande: underlag för affär, post, båttrafik. Är det då för skärgårdsbefolkningens skull som vi skall bibehålla bemanningen på Landsort? Nej, det är bara en av de gynnsamma bieffekterna. Mycket av det som skall göras administrativt kan göras såväl i Landsort som i Södertälje — varför inte då bibehålla Landsort för trafikinformation, lotsplanering etc.? Reducering av övertalig personal genom naturlig avgång, som det bl.a. talas om i sjöfartsverkets planering, kan ske lika väl i Södertälje som i Landsort. Ett bortfall av sex arbetstillfällen i Södertälje — eller ett uteblivet tillskott — har marginell betydelse, medan det för Landsort handlar om samhällets liv eller död. Våren 1984 ställde jag en fråga till dåvarande kommunikationsministern med anledning av sjöfartsverkets samordningsförslag. Dess bättre blev åtgärderna inte aktuella den gången. Men nu är man där igen. Om Södertälje inte klarar de ökande arbetsuppgifterna med oförändrad bemanning utan tvingas nyanställa har man bara vunnit minskningen på Landsort mot ökningen i Södertälje, men samtidigt förlorat många av de positiva bieffekterna av Landsorts bemanning. Under de sista tio åren har Landsort gjort genomsnittligt ett trettiotal sjöräddningsingripanden per år — många av dem i stället för ett större sjöräddningspådrag. En aldrig så avancerad elektronik utgör ingen ersättning — man måste vara på platsen. Med den tänkta bemanningen av två båtsmanslag klarar man inte dygnetruntbemanning av lotsutkiken — skärgårdens vakande öga försvinner. Det är många fler än jag som seglat längs våra kuster och med sorg i hjärtat kunnat konstatera hur fyrar avbemannats och lotsplatser lagts ner. Men någonstans går en smärtgräns, och i Stockholms ytterskärgård finns det i dag katastrofberedskap bara vid Söderarm, Sandhamn och Landsort. Det är långt mellan dessa punkter. På Landsort kommer det inte att finnas folk som kan lägga ut länsar vid en eventuell oljeolycka, inte folk nog att sköta löpande underhåll av båtar och utrustning, inte att betjäna marinen och meteorologerna. Sjöfartsverket borde ta fasta på den egna personalens förslag till rationaliseringar — det vore välmotiverat ur både ekonomisk och samhällsmoralisk synpunkt. Självt har sjöfartsverket inte presenterat några ekonomiska kalkyler som underlag för sina långtgående förslag. Den här frågan brådskar. Rationaliseringarna avses vara genomförda till den 1 juli 1987. Kan man räkna med att det samråd med länsstyrelsen som författningen förutsätter kommer till stånd med det allra snaraste? Anser sig inte statsrådet Hulterström ansvarig för att sjöfartsverket, som ju är en av regeringens förlängda armar, följer författningens ord och anda? Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än Pär Granstedt i den här frågan, och jag hoppas att statsrådet Hulterström gör vad på honom ankommer för att Landsort inte skall avbemannas på det sätt som föreslagits.

Herr talman! Det har många gånger i riksdagen talats om att vi skall främja levande skärgårdar. Här har vi fått ytterligare ett bevis på att det finns risk för att man trots riksdagens klara uttalande på den punkten kommer att gå motsatt väg. Frågan om levande skärgårdar innebär ju inte bara att det skall kunna vara människor där ute under sommartid, när fritidsbåtsåkandet är som störst. Framför allt måste man ha som en utgångspunkt att det finns en levande skärgårdsbefolkning med all den kunskap och all den erfarenhet en sådan befolkning har av skärgårdsliv. En annan utgångspunkt är självfallet de olika arbetsuppgifter som finns ute i skärgården. Vi kan nu bortse från sjöfartsverkets direkta ansvarsområde. Att se till att det skall finnas arbete åt alla i landet är en uppgift som faller på regeringen. Det är trots allt så, att skulle man ta bort de arbetsplatser som ändå lotsplatsen, utkiken och trafikinformationen innebär — och sannolika skäl talar för att detta skulle ske i förlängningen — så medför det att man måste skapa konstlade eller verkliga arbetsuppgifter genom arbetsmarknadsverket eller på annat sätt. Det är ändå en alldeles galen väg att gå. Dessutom skulle ett ingrepp på Landsorts lotsplats — i det här fallet — medföra att man tar död på den del av infrastrukturen som själva lotsplatsen innebär. Det skulle också sannolikt medföra att postkontoret och affären skulle försvinna. Kanske skulle det också bli försämringar i båttrafiken. Här gäller det alltså stora frågor för de människor som bor i skärgården. Det finns också många samhälleliga skäl för att de skall kunna vara kvar där. Ett skäl är sjösäkerheten. Med nuvarande utbyggnad finns möjlighet till optisk utkik, som man inte klarar genom överförande teknik. Det går inte att med tekniska hjälpmedel ersätta levande människor i havsbandet. Det gäller bevakning av olika radiokanaler, VHF lika väl som pr-radio. VHF kan visserligen länkas, men pr-radion går inte att länka, och den är av mycket stor betydelse för sjösäkerheten och för fritidsbåtsfolket — under sommarhalvåret i varje fall. Man kan inte ropa på hjälp genom pr-radion och tro att det skall höras inne i Södertälje. Utöver detta fullgörs i dag arbetsuppgifter åt SMHI i form av väderobservationer. De dagar när issituationen är påträngande har man exempelvis en kontinuerlig bevakning av issituationen, inte bara i farlederna förbi Landsort utan framför allt i kustbandet utanför Landsort. Sjöfartsverkets handläggning av denna fråga har, i varje fall enligt mitt förmenande, varit klantig. Vid den MBL-förhandling som förekom den 18 december förra året utnyttjade man i stort sett MBL så som många av dess belackare, när MBL en gång infördes, sade att det skulle komma att bli: man tutade och körde sedan över personalrepresentanterna. Man tog ingen som helst hänsyn till deras idéer. Det är klart att sjöfartsverket inte heller tidigare har haft något gott rykte när det gäller framfarten med personalen eller när det gäller avbemanning av fyrar, nedläggning av lotsplatser osv. Dessutom har man inte — och det är det viktiga, tycker jag — i det avseende som gäller sjöfartsverket kunnat påvisa några besparingar. Det har inte kunnat anges vad det hela skulle innebära i pengar. Härvidlag kan det tänkas att det är samma utgångspunkter eller t.o.m. sämre utgångspunkter än tullverket har när man strävar efter att lägga ner sambandscentralen i Gryt — detta har i periferin en viss anknytning till det vi nu diskuterar. Och framtiden då? Vi vet att det i vart fall är mycket som talar för att det blir en utbyggnad av raffinaderiet i Nynäshamn samt att det blir en ammoniakanläggning i Nynäshamn, vilket i sig skulle innebära en väsentligt ökad sjöfart förbi Landsort med fartyg som har vissa miljöfarliga ämnen ombord. Farorna på det området ökar alltså. Vidare vet vi att — som jag sade tidigare — post och affär kan gå åt skogen. Försvarsintressena finns med i bilden; man måste upprätthålla utkik osv. Vi har att ta hänsyn till naturvårdsintressen, sjöräddningsintressen, SMHI:s intressen och inte minst yrkesfiskarnas intressen. Jag konstaterar att svaret på de interpellationer som framställts kan ses som en positiv viljeyttring. Kommunikationsministern säger att det inte får bli fråga om ”ett otillfredsställande resultat totalt sett när det gäller tillgång till värdefull service etc.” Jag utgår från att regeringen tar på sig det övergripande ansvaret — något som sjöfartsverket inte vill göra — och att den viljeyttring jag nämnde kommer att få detta uttryck. En sista fråga: När prövar regeringen det här ärendet?